Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 29 behandlas två motioner, en från folkpartiet och en från centern, om graderad rösträtt på aktier. Det har även väckts en motion från moderaterna om skydd för minoritetsoch mindre aktieägare i aktiebolag, i enlighet med vad som gäller på utländska börser. Behandlingen av yrkandena i dessa motioner är nu — när vi står inför att avgöra dem i kammaren på grundval av ett betänkande, som i dessa avseenden dessutom är enhälligt — mycket långt framskriden. Av den orsaken, herr talman, har jag inte för avsikt att begära vare sig votering eller rösträkning i samband med beslutet med anledning av motionerna. Jag är dock något förvånad över den brist på samordning som här har förekommit. Näst intill identiska motionsyrkanden behandlas i dag parallellt i näringsutskottet. Vi har där gjort preliminära ställningstaganden och kommer inom kort att justera betänkandena. Vi har haft en mycket noggrann beredning av de frågor det gäller och har ägnat en stor del av hösten åt just detta problemkomplex. Det finns därför anledning att i kammaren återkomma inom ett par veckors tid med anledning av behandlingen av proposition 164 om ändringar i börsoch fondkommissionslagstiftningen jämte motioner, där nu aktuella motionsyrkanden tas upp. Jag vill med detta anförande göra den röstförklaringen att vi i dag inte vare sig tar upp någon debatt eller begär votering eller rösträkning med anledning av de motioner som behandlas i detta betänkande.

Herr talman! Jag vill i det här anförandet yrka bifall till reservation nr 2 av Rättegångsbalken 18 kap. 8 § innehåller en regel som innebär att ränta på ogulden rättegångskostnad som av den som har förlorat en rättegång skall utges till den som har vunnit den beräknas efter 6 96. I dag är 6 90 väsentligt under det allmänna diskontot och även väsentligt under den räntenivå som allmänt gäller i samhället. I sitt betänkande föreslår lagutskottet riksdagen att anta en räntelagsändring som innebär att vid oguldna skulder skall ränta från förfallodagen utgå med 8 6 över det allmänna diskontot. Det måste vara helt uppenbart för alla att den räntenivå som anges i rättegångsbalken är så mycket för låg att den uppenbarligen kan missbrukas. Vi vet att man gör oberättigade överklaganden för att undgå betalningen av rättegångskostnader. Sådana överklaganden är en mycket billig kreditform. Majoriteten har inte velat acceptera kravet att detta uppenbara missförhållande i lagstiftningen justeras utan hänvisat frågan till en utredning, som kommer att fördröja justeringen av den orimlighet som det gäller. Jag beklagar det, och jag förutsätter att Lennart Andersson här i kammaren kan lämna en hållbar redovisning för anledningen till att den socialdemokratiska majoriteten underlåter att korrigera en lag som är orimlig.

Herr talman! Det betänkande från lagutskottet som vi nu behandlar grundar sig på regeringens proposition 138 om ändringar i räntelagen. De i propositionen föreslagna ändringarna i räntelagen föreslås antagna av riksdagen, därför att man inte vill avvakta en tillsatt utredning om översyn av gällande regelsystem för räntor. Att man redan nu föreslår vissa ändringar i räntelagen uppfattar jag så, att man anser de nu föreslagna ändringarna angelägna. Man vill uppnå en stadgad dröjsmålsränta som får den avsedda effekten, att motverka dröjsmål, genom att förorsaka den som inte betalar sin skuld i rätt tid en ökad kostnad. Vi har för vår del inte något att invända mot att denna ändring redan nu görs i räntelagen. På en punkt har vi emellertid en avvikande mening. Därför har vi från vpk med anledning av propositionen motionerat och påyrkat ändringar i regeringsförslaget. Det gäller ränta på medel som skall utbetalas av försäkringsbolag till skadelidande i samband med personskada. I propositionen föreslås att ränta på det belopp som kommer att utbetalas till den som lidit personskada, och som fördröjs genom att den allmänna försäkringen måste ha tid på sig för att fastställa sin andel i skaderegleringen, skall utgå med diskonto plus 2 26. När det gäller dröjsmålsränta i övrigt föreslås diskonto plus 8 70. Motivet härför skulle kunna vara att försäkringsbolagen inte kan påverka den tid som den allmänna försäkringen behöver för att fastställa sina regleringar i samband med personskada. För vår del tar vi som regel ställning för den svagare parten i olika ekonomiska sammanhang. Så har också skett denna gång. Därför yrkar vi på att det inte skall göras någon skillnad på dröjsmålsräntan för olika fall utan att den också för dem som drabbats av personskada skall utgå med diskonto plus 8 960. Vi ser oss också ha stöd från flera viktiga remissinstanser, som bankinspektionen och Sveriges advokatsamfund. Bankinspektionen säger att de betalningsskyldiga, som i regel är försäkringsbolag, torde ha goda möjligheter att påverka tidsåtgången fram till den punkt då den allmänna försäkringens del av skaderegleringen är slutförd. Bankinspektionen säger att förslaget att tillämpa avkastningsränta i fråga om ersättningar för personskador, som ju är 6 96 lägre än dröjsmålsräntan, inte bidrar till att skaderegleringen sker utan onödig tidsutdräkt. Advokatsamfundet framhåller att försäkringsbolagen har goda möjligheter att placera sina medel så, att de ger en förhållandevis hög ränta samtidigt som de skadelidande kan få svårt att låna upp pengar, i väntan på att deras ersättningar skall utbetalas, till räntor som är lägre än dröjsmålsräntan. Vi vill också se det som en jämlikhetsoch rättvisefråga, att de som lider personskada får samma dröjsmålsränta som andra fordringsägare. På denna grund så yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen nr 1 som är fogad till lagutskottets betänkande nr 32.
Herr talman! Jag vill först framhålla att det är en mycket väl motiverad proposition som vi har fått att behandla. Det är ur flera synpunkter riktigt att höja dröjsmålsräntan upp till 8 96 över diskontot. Nic Grönvall har i en motion yrkat att räntan på rättegångskostnader också skall justeras i detta sammanhang. Det enda som skiljer oss åt är att Nic Grönvall vill ha ett omedelbart avgörande, eller ett beslut så snart som möjligt, medan vi från utskottsmajoritetens sida förordar att den särskilda utredning som är tillsatt för att se över räntelagen i sin helhet även skall få behandla frågan om ränta på rättegångskostnader. Jag får säga att Nic Grönvalls yrkande i dag är en frisk fläkt från moderaternas sida. De brukar annars vara väldigt noga med att vi skall ha ett tillräckligt underlag innan vi tar beslut här i riksdagen. Den andra frågan, som Per Israelsson från vpk tar upp, är naturligtvis mer komplicerad. Det ligger mycket i det yrkande som motionärerna har. Men från utskottsmajoritetens sida har vi sagt att den här frågan behöver belysas från olika utgångspunkter och att vi under utskottsbehandlingen inte haft möjlighet att överblicka alla konsekvenser. Eftersom även detta ingår i utredningsmannens uppdrag anser vi att det är en klok politik att låta utredningen se över saken och återkomma med sina förslag. Jag vill framhålla att vi inte har några delade meningar i själva sakfrågan, utan skillnaden ligger mera i uppfattningen om hur snabbt man skall gå fram. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 27 behandlas dels regeringens proposition om mottagande av flyktingar och asylsökande, dels anslagsfrågor i budgetpropositionen rörande invandrarverket och invandringsoch minoritetspolitiken. Propositionen om mottagandet av flyktingar och asylsökande bygger i stora delar på de förslag som presenterades av AGFA-gruppen. Det statliga ansvaret för överföring och mottagande av flyktingar skall den 1 januari 1985 föras över från AMS till invandrarverket. Vidare skall staten ta ett ökat 137 ansvar för mottagandet av asylsökande. Invandrarverket får i uppdrag att träffa överenskommelser med kommuner om mottagande av flyktingar och asylsökande mot en statlig ersättning. Organiserat överförda flyktingar skall tas emot 2-4 veckor på en statlig mottagningsförläggning. De skall därefter erbjudas bostad i en kommun med vilken invandrarverket har träffat överenskommelse. Asylsökande bör normalt tas emot i en statlig utredningsförläggning medan utredning i asylärendet pågår. När uppehållstillstånd beviljats skall de också erbjudas bostad i kommun med vilken invandrarverket har träffat avtal. Från centerns sida ställer vi oss bakom principerna och den i propositionen föreslagna mottagningsorganisationen. Vi vill dock kraftigt understryka det som socialförsäkringsutskottet skriver på s. 10 i betänkandet 27 om förläggningstiderna för flyktingar, nämligen att den föreslagna förläggningstiden på 2-4 veckor måste medge viss flexibilitet. Det finns i dag och kommer framöver att finnas individer och grupper som kommer att behöva en längre tid i förläggningen innan de är mogna att slussas ut i det svenska samhället. På ett par punkter har vi från centern i vår motion föreslagit preciseringar av propositionens förslag. Det har gällt dels villkoren för kommuner att erhålla den schabloniserade ersättningen, dels frivilligorganisationernas arbete och betydelse i mottagningsarbetet ute i kommunerna. Utskottsmajoriteten har inte velat gå oss till mötes på dessa båda punkter. I reservation 2 till socialförsäkringsutskottets betänkande förordar vi därför ett system som skulle innebära att det när invandrarverket upprättar avtal med kommuner också skall ske en precisering av vilka åtaganden en kommun skall göra för att erhålla den schabloniserade ersättningen. Följden kan annars bli att flyktingar totalt sett får ett sämre omhändertagande och en sämre service än de får i dag i förläggningarna. Vi anser också att till de åtgärder som skall berättiga till schablonersättning skall räknas bidrag och ersättningar till olika typer av frivilligorganisationer vilka deltar i arbetet med att hjälpa flyktingar att anpassa sig till ett liv i vårt land. Vi kan konstatera att kyrkor, olika samfund, Röda korset och andra frivilligoch flyktingorganisationer i dag gör en stor insats på detta område, inte minst när det gäller att öka kontakterna mellan svenskar och flyktingar. Vi anser därför att kommunerna bör uppmuntra och ge ersättning till sådant arbete som i dag bedrivs på detta område av frivilligorganisationerna. Herr talman! Jag övergår nu till att något kommentera våra reservationer och vårt särskilda yttrande avseende anslagsfrågorna. Handläggningstiderna och därmed väntetiderna för asylsökande har varit ett stort problem under flera år. 1981 och 1982 vidtog dåvarande invandrarministern åtgärder för att minska handläggningstiderna i samtliga led. Bl. a. gav regeringen invandrarverket möjlighet att rekrytera ytterligare tre handläggare till tillståndsbyrån. Dessa tre tjänster har sedan regeringsskiftet 1982 åkt ut och in i budgeten på ett häpnadsväckande sätt. I 1983/84 års budget drogs tjänsterna in, för att sedan åter föreslås införda enligt kompletteringspropositionen. I årets budgetproposition drogs de åter in, och de har nu återkommit i den kompletteringsproposition, som presenterades för ett par veckor sedan. Denna ryckighet i regeringens agerande mot invandrarverket leder naturligtvis till svårigheter för verket att planera och fullgöra sina arbetsuppgifter. Handläggartjänsterna på tillståndsbyrån kräver kunnig och erfaren personal. Den ryckighet som nu visats av regeringen kan göra det svårt att i framtiden rekrytera kvalificerad personal. I reservation 4 tar vi upp bidraget till invandraroch minoritetsorganisationer. Flertalet av invandrarnas riksorganisationer har i dag en mycket kärv ekonomisk situation. I ett par fall har man under de senaste åren tvingats avskeda personal, och i andra fall har man ådragit sig betydande skulder. Frågan om systemet för bidragsgivningen till invandrarorganisationerna är f.n. under utredning i invandrarpolitiska utredningen, och ett förslag kommer att läggas fram inom kort. Vi anser det ändå viktigt att redan nu öka anslaget, och vi föreslår därför en uppräkning av det med 695 000 kr. I reservation 6 tar vi upp den fortsatta behandlingen av de rapporter som presenterats om invandrarkvinnornas situation. Det gäller bl.a. en rapport från invandrarverket. Rapporten mynnade ut i en rad olika förslag. Vid behandligen av ett liknande motionskrav från vår sida i höstas hänvisade utskottet till att ett utredningsarbete pågick i regeringskansliet. Eftersom några förslag ännu inte har presenterats i riksdagen vidhåller vi vår uppfattning att den nämnda rapportens förslag bör ligga till grund för de åtgärder som krävs på detta angelägna område. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till samtliga centerreservationer i betänkandet.

Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar liksom i proposisitionen 1983/84:124 föreslås att det statliga ansvaret för överföring och mottagande av flyktingar i Sverige förs över från arbetsmarknadsstyrelsen till statens invandrarverk. Vidare föreslås ett helt nytt system för mottagande av flyktingar. Statens invandrarverk får i uppdrag att träffa överenskommelse med olika kommuner om mottagande av asylsökande och flyktingar mot statlig ersättning. Det föreslagna systemet omfattar en rad bestämmelser som innebär en hård styrning av flyktingars och asylsökandes bosättning i olika kommuner. Asylsökande och flyktingar ges nästan inga valmöjligheter vad gäller bostadsorten, utan den frågan bestäms helt av statens invandrarverk, som med hänsyn till tillgången på bostäder, arbetsmarknaden, utbildningskapaciteten osv. och i samarbete med kommunerna skall sörja för flyktingars och asylsökandes placering i olika delar av landet. Som huvudsakligt skäl till behovet att styra flyktingars och asylsökandes bosättning anförs den starka koncentrationen av flyktingar till vissa kommuner. Det gäller särskilt dem som kommer hit på egen hand och söker uppehållstillstånd under åberopande av politiska skäl. Det hävdas att koncentrationen till vissa kommuner har inneburit problem för en del av dessa. Flera kommuner har i olika sammanhang ställt krav på ett ökat statligt ansvarstagande såväl i fråga om geografisk fördelning av invandringen som i fråga om kostnaderna för hjälp åt asylsökande, flyktingar och andra invandrare. Den starka koncentrationen av flyktingar till vissa kommuner har ibland också inneburit problem för flyktingarna, eftersom kommunerna har haft svårt att ge tillfredsställande social service och utbildning. Som ett instrument för att styra flyktingars bosättning till olika kommuner tänker man använda sig av socialtjänstlagen. Man säger att om en asylsökande av någon anledning inte accepterar ett bostadserbjudande i en kommun utan i stället på eget initiativ söker sig till en annan kommun har vistelsekommunen enligt socialtjänstlagen ett ansvar för att vederbörande får stöd och hjälp, under förutsättning att hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Ett statligt erbjudande av bostad och social service i planerade former under väntetiden kan vara av betydelse vid prövningen av biståndsbehovet. Detta förslag till användning av socialtjänstlagen innebär att kommunerna kan vägra socialhjälp och stöd till en flykting med hänvisning till ett statligt erbjudande om bostad och social service på annat håll. Det utesluter helt flyktingars valmöjligheter och kan därför inte accepteras. Ytterligare styrningsinstrument utgör också förslaget om att den nuvarande generella schablonersättningen på 25 0 av socialbidragskostnaderna och att en schablonersättning för andra kostnader än ekonomisk hjälp lämnas endast till de kommuner som träffar överenskommelse med statens invandrarverk om mottagning av flyktingar. Vi menar att det förslaget inte kan accepteras, bl.a. därför att det försvårar en del kommuners aktiva flyktingengagemang och minskar kommunernas initiativmöjligheter när det gäller insatser för flyktingar. Vänsterpartiet kommunisterna delar inte helt uppfattningen om invandrarkoncentrationens negativa effekter. Utan att underskatta de svårigheter som många kommuner har när det gäller att ge flyktingar och asylsökande en tillfredsställande social service och utbildning, menar vi att dessa svårigheter beror mera på bristande ansvarstagande från statens sida och mindre på själva koncentrationen. Där kan man konstatera det förhållandet att den kontinuerliga flyktinginvandringen med motsvarande ansvarstagande från statens sida vad gäller de nödvändiga åtgärderna för flyktingarnas funktionella integrering i det svenska samhället inte motsvaras av en analog höjning av anslaget till åtgärder för flyktingar. Man förväntar sig att dessa kostnader skall betalas av kommunen. De nödvändiga insatserna på olika områden för flyktingars välanpassning blir beroende av kommunens ekonomi. Därför borde det inte vara helt oväntat att det uppstår problem och svårigheter i olika kommuner. Men de problemen beror, som jag tidigare sagt, mera på bristen på ansvarstagande från statsmakternas sida och mindre på själva koncentrationen. Koncentrationen av flyktingar i vissa kommuner har i princip två huvudorsaker. För det första handlar det om den tvångsmässiga koncentration som skapas av ekonomiska, sociala, arbetsmarknadsmässiga och bostadspolitiska förhål landen, som tvingar flyktingar till vissa områden och skapar den bostadsse = Nr 140 gregation som i dag finns på vissa håll. Torsdagen den För det andra handlar det om en frivillig koncentration, som skapar vissa 10 maj 1984 förutsättningar för flyktingars välbefinnande i det svenska samhället och svarar mot vissa omedelbara och påtagliga behov. Därför anser vi att regeringen när det gäller de föreslagna åtgärderna med sina olika styrningsinstrument, som inte lämnar några valmöjligheter för flyktingar, helt bortser från de nu beskrivna aspekterna, vilket kan medföra negativa konsekvenser. Vi anser därför att den eftersträvade styrningen borde åstadkommas genom att man erbjuder möjligheter och inte genom att man inskränker rättigheter och utövar tvång. En viss koncentration av flyktingar till vissa orter har många fördelar som inte skall underskattas. För det första blir det möjligt för kommunerna att erbjuda utbildning och modersmålsundervisning på ett effektivare och billigare sätt. För det andra är en viss koncentration av flyktingar en förutsättning för flyktingars föreningsverksamhet, som är av ovärderlig betydelse för deras funktionella integrering i det svenska samhället, deras möjligheter att bibehålla och utveckla sin egen kultur och deras möjligheter att upprätthålla kontakten med ursprungslandet. För politiska flyktingar är det dessutom viktigt att det finns en föreningsverksamhet som gör det möjligt för dem att få information, att diskutera och att aktivera sig i fråga om utvecklingen i hemlandet. Detta är en förutsättning för att de politiska flyktingarna skall kunna uppnå sitt mål, nämligen att återvända till sitt hemland när den politiska utvecklingen tillåter det. Det finns en rad andra fördelar med en viss koncentration av flyktingar som propositionen helt bortser från. Man resonerar uteslutande om kommunernas ekonomiska svårigheter, och man försöker fördela dessa svårigheter på flera kommuner genom statlig styrning. Det synsättet förutsätter att man uppfattar flyktingar enbart som en ekonomisk belastning, inte som en resurs som kan utvecklas och utnyttjas. När man utvecklar de utgångspunkter som statens invandrarverk bör ta hänsyn till vid placeringen av flyktingar i olika kommuner nämner man i första hand t.ex. tillgången på bostäder och arbetsmarknadssituationen. Vårt partis bestämda uppfattning när det gäller kriterierna för placeringen av flyktingar och asylsökande i olika kommuner är att möjligheterna för flyktingar att bedriva föreningsverksamhet är av minst lika stor betydelse som tillgången på bostäder. Vidare vill vi att man skall vara uppmärksam på den fara som ligger i den praktiska tillämpningen av förslaget när det gäller placeringen av flyktingar i olika kommuner. Vi befarar att det idealiska förhållandet sällan är för handen att alla kriterier för placering av flyktingar i en kommun föreligger, dvs. att en kommun dels har tillgång till bostäder, dels har en förhållandevis bra arbetsmarknadssituation, bra utbildningsresurser och förutsättningar för flyktingars föreningsverksamhet och sociala kontakter. Det mest realistiska är att förvänta sig en situation som tvingar statens invandrarverk att välja och 141 Prioritera när det gäller de olika kriterierna för placering. Då riskerar man att flyktingmottagandet förvandlas till ett bostadspolitiskt instrument. Det främsta syftet skulle vara att fylla de tomma lägenheter som finns i olika kommuner. Man bör framhålla att områden med tomma lägenheter ofta har en dålig social miljö. I många fall är segregationen ett faktum. Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas även vår partimotion 730 om anslag till invandraroch minoritetsorganisationerna. Vi anser att invandraroch minoritetsorganisationerna kommit att utgöra en allt viktigare del av folkrörelserna i Sverige. Förutom att de fungerar som intresseorganisationer för invandrare och minoriteter som strävar efter att i det svenska samhället behålla och utveckla den egna kulturen och det egna språket, fyller de en särskilt viktig funktion för kvinnorna, barnen och ungdomen. I föreningarna träffas man. Man pratar om sina problem och man hjälps åt. Framför allt känner man sig som hemma. Där träffas man familjevis. Man umgås över alla åldersgränser. Många föreningar har dessutom teatergrupper och dansgrupper där alla medverkar och får ta del av sitt kulturarv och av den kulturella utvecklingen i hemlandet. Bortsett från de kulturella aktiviteterna har invandrarorganisationerna stor betydelse när det gäller att förmedla information. Vidare utgör de en viktig förbindelselänk mellan invandrarna och det svenska samhället. I det avseendet skiljer sig invandrarorganisationernas verksamhet mycket starkt från den verksamhet som bedrivs inom det traditionella svenska föreningslivet, med specialisering på vissa ämnesområden. Invandrarorganisationerna är intresseorganisationer för hela familjen, men samtliga invandrarorganisationers främsta uppgift är att arbeta med ungdom. De kan därigenom göra mycket för att förebygga sociala problem. Vänsterpartiet kommunisterna delar invandrarverkets bedömning att de invandraroch minoritetspolitiska mål som riksdagen fastställde år 1975 endast kan förverkligas genom att invandrarnas egna organisationer får bättre möjligheter att arbeta och genom att svenska organisationer stimuleras att mer aktivt engagera sig i invandrarfrågorna. Från 1975 76 t.o.m. 1979/80 erhöll invandrarverket en ökning av anslaget. Därefter har organisationerna fått sänkta reala bidrag. Detta är en utveckling som, om den tillåts fortsätta, riskerar att rasera den verksamhet som vissa organisationer har byggt upp. De senaste två åren har invandrarorganisationerna i praktiken fått nedskärningar av redan otillräckliga bidrag. Samtidigt ställer det svenska byråkratiska maskineriet allt större krav på invandrarorganisationerna, som förväntas delta aktivt i olika arbetseller referensgrupper och i olika statliga eller kommunala utredningar — och det med obefintliga eller minimala kansliresurser. Här uppenbarar sig en påtaglig risk att invandrarorganisationerna omvandlas till enbart administrativa enheter med huvudsaklig funktion att med svårighet bära sin egen administrationstyngd. Det som är helt klart är att organisationerna inte kan motsvara samhällets förväntningar med det nuvarande statsstödet. Invandrarverket anser att stödet till invandrarorganisationerna är så pass angeläget nu att man är beredd att avstå från en ökning av anslaget för avgränsade projekt för att tillgodose detta. Vpk anser däremot att det i nuvarande läge är högst angeläget att öka bidraget till sådana projekt som syftar till ökad förståelse och kontakt mellan invandrare och svenskar. Vpk anser att den invandrarfientlighet och de rasistiska tendenser som gör sig gällande i dag utgör ett allvarligt hot mot invandrarna men också och framför allt mot de värderingar som ligger till grund för och genomsyrar arbetarrörelsens utvecklingshistoria. Mot denna bakgrund anser vi att det är ytterst nödvändigt och brådskande att vidta nödvändiga åtgärder. Myndigheternas insatser för att informera svenska folket i syfte att bemöta de främlingsfientliga attityderna har begränsad räckvidd. De svenska folkrörelserna kan här komplettera myndigheternas information på ett utmärkt sätt. Så som biståndspolitiken har kunnat förankras genom folkrörelsernas insatser, kan folkrörelserna gå ut genom sina organisationer för att motverka fördomar och skapa vidgade kontakter mellan svenskar och invandrare. Detta gäller särskilt organisationer inom arbetarrörelsen, med sin massförankring. Invandrarna, som till övervägande delen tillhör arbetarklassen, har gemensamma intressen med de svenska arbetarna och kan därför nås och påverkas lättare genom de egna organisationerna, både på arbetsplatser och i bostadsområden. Därför delar vpk bedömningen att en ny anslagspost behövs för informationsinsatser genom folkrörelserna. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Fru talman! Detta betänkande från socialförsäkringsutskottet behandlar dels principerna för mottagande av flyktingar och asylsökande, dels anslagsfrågor för budgetåret 1984/85 avseende invandring. I stora drag innebär propositionen att det statliga ansvaret för överföring och mottagande av flyktingar i Sverige fr.o.m. den 1 januari 1985 förs över från AMS till invandrarverket. Vidare föreslås ett ökat ansvar för mottagande av asylsökande. Invandrarverket skall träffa överenskommelser med kommunerna om mottagande av asylsökande och flyktingar mot ersättning från statsverket. Organiserat överförda flyktingar skall tas emot två till fyra veckor på en förläggning. Därefter skall de erbjudas bostad i en kommun med vilken invandrarverket då har träffat överenskommelse. Där skall svenskundervisning och annan introduktion i det svenska samhället ske. Utlänningar som söker asyl i samband med inresan till Sverige bör normalt tas emot i en utredningsförläggning upp till fyra veckor medan utredning sker. Därefter anvisas även dessa bostad. Vi kan konstatera, i samband med denna behandling av ärendet, att det råder en mycket stor enighet i utskottet om de grundläggande principerna i propositionen. De förslag som läggs fram är väl genomtänkta och innebär ett bättre mottagande av flyktingar och asylsökande samt ökad spridning på olika kommuner. Som framgått av anförandena finns det några avvikande synpunkter i förhållande till betänkandet. Alexander Chrisopoulos anser i enlighet med reservation 1 att förslaget innebär en hård styrning av bosättningen till vissa kommuner och att det inte blir någon valmöjlighet för den enskilde flyktingen eller asylsökanden. Han anser också att man enligt propositionen inskränker rättigheter och utövar tvång. Jag menar att Alexander Chrisopoulos då har läst det här betänkandet på ett felaktigt sätt. Det framgår mycket tydligt av propositionen, och också av utskottets betänkande, att stor hänsyn skall tas till individuella önskemål om bosättning, så att erbjudande om bostad överlag kommer att accepteras av de tillståndssökande. Stor hänsyn skall också tas till önskemål om närhet till förenings-, kulturoch fritidsaktiviteter. Det finns, menar vi i utskottet, inte anledning att befara att styrningen kommer att gå ut över den enskildes valfrihet när det gäller bosättningsort. Rune Backlund menar att det i avtalen med kommunerna måste ske en ytterligare precisering av vilka åtaganden som kommunerna skall göra för att få den schabloniserade ersättningen. Det är naturligtvis väldigt svårt att i detalj precisera kommunernas åtgärder, och det skall väl inte heller behövas. Jag tror säkert att kommunalpolitikerna tar sitt ansvar när det gäller att ta hand om de människor som det här handlar om. Jag hyser alltså ingen misstro på den punkten. Vi skall numera, enligt riktlinjer, vara ytterst sparsamma med pekpinnar åt kommunerna — och det bör man beakta. Enligt propositionen skall det upprättas ett introduktionsprogram för flyktingar av innebörd att dessa genom hjälp och stöd kan finna sig till rätta här i landet samt att de genom information, svenskundervisning, tolkhjälp m.m. kan utnyttja den svenska samhällsservicen på samma villkor som den övriga befolkningen. Merparten av kommunernas åtgärder för flyktingar blir desamma som för andra kommuninvånare med vissa standardkrav angivna i lagstiftning. Jag tror, på grund av den här uppläggningen, att Rune Backlund kan visa förtroende för kommunerna när det gäller att ge hjälp och stöd åt flyktingar. Beträffande den andra delen i reservation 2 vill jag säga att det är fullt möjligt för kommunerna att använda schablonbidraget till att bekosta sådana aktiviteter på kulturoch fritidsområdet som olika organisationer och föreningar anordnar. Därmed har vi även klarat ut det problem som i detta sammanhang berördes i anförandena. I motsats till Alexander Chrisopoulos menar utskottet att det är rimligt att den föreslagna schablonersättningen tillkommer de kommuner som direkt engagerar sig i flyktingpolitiken och som därigenom får högre kostnader. Överenskommelsen med invandrarverket bör vara ägnad att stimulera kommunernas aktiva flyktingengagemang och öka kommunernas initiativmöjligheter när det gäller insatser för flyktingar. Under punkt 9 i utskottets betänkande behandlas medelsanvisning till åtgärder för invandrare. Från det föreslagna reservationsanslaget på 16 280 000 kr. utgår bidrag till den stiftelse som ger ut Invandrartidningen. Vidare bekostas från anslaget sådana åtgärder i övrigt för invandrare och språkliga minoriteter, för vilka medel inte står till förfogande i annan ordning. Som vi har hört i anförandena vill centerpartiet räkna upp detta anslag med 695 000 kr., medan vpk vill öka anslagsposten med 5 920 000 kr. för att möjliggöra ökat stöd till Invandrarorganisationernas riksförbund samt till olika projekt. I detta sammanhang erinrar föredraganden i propositionen om att frågan om den framtida utformningen av bidragssystemet för invandrarnas organisationer utreds av invandrarpolitiska kommittén. Vad jag förstår ingår både Rune Backlund och Alexander Chrisopoulos i denna kommitté, och såvitt jag vet justerar man i dagarna ett betänkande som berör just systemet för bidrag till dessa organisationer. Förslag kan alltså förväntas inom en snar framtid enligt uppgift som jag har inhämtat. Med hänsyn härtill och mot bakgrund av det statsfinansiella läget är utskottet inte berett att nu förorda någon höjning av anslaget. Vi vill ändå understryka att organisationerna, med de medel som finns att disponera, får mycket goda möjligheter att fylla den viktiga samhällsfunktion som stödet syftar till att främja. Slutligen några ord om åtgärder för invandrarkvinnor, där centerpartiet vill göra ett tillkännagivande beträffande behovet av utbildning och information. Denna fråga har nyligen behandlats av utskottet och riksdagen i anledning av en rapport från invandrarverket. Vi fann i det sammanhanget att det behövdes särskilda åtgärder för att invandrarkvinnornas situation skulle förbättras och att det, inte minst för nästa generation, var av stor betydelse att invandrarkvinnan ges verkliga möjligheter att få del av utbildning och Övrig service som samhället kan erbjuda. Vi kan konstatera att invandrarverket också under en följd av år har avsatt särskilda resurser för ett arbete som är direkt inriktat på invandrarkvinnorna, och en utvärdering av denna verksamhet skall ske efter nästa budgetår. Vi tycker i utskottet att det är en klok politik att avvakta utvärderingen samt det övriga arbete som pågår inom detta avsnitt. Därmed har jag, fru talman, i allt väsentligt redogjort för utskottets ställningstagande i anledning av propositionerna och motionerna och också bemött reservationerna. Jag vill med detta yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande 27.
Fru talman! Börje Nilsson gjorde några kommentarer med anledning av mitt anförande. Låt mig säga några ord när det gäller vår syn på en precisering i avtalet av vad en kommun skall göra för att erhålla den schabloniserade ersättningen. Vi tror att det skulle ha varit värdefullt med ett sådant konkret innehåll i avtalet. Det hade varit bra inte minst för kommunerna att veta vad som förväntas av dem för att få den schabloniserade ersättningen. Det skulle också ha varit bra för invandrarverket att ha det i botten vid fortlöpande diskussioner med kommunerna om omhändertagande och om de åtgärder som skall vidtas i kommunerna framöver. Vi tror att det hade varit värdefullt för båda parter att få en sådan precisering. När det gäller frivilligorganisationerna säger Börje Nilsson att det finns möjlighet att använda den schabloniserade ersättningen till kulturoch fritidsaktiviteter. När vi har talat om frivilligorganisationerna har vi snarast avsett åtgärder inom det sociala området, dvs. stöd och hjälp till anpassning i det svenska samhället. Vissa av de åtgärderna kan naturligtvis sägas höra hemma inom kulturoch fritidssektorn, men jag tror att de viktigaste avsnitten hör hemma på det sociala området. Vad sedan gäller organisationsstödet vill jag bara konstatera att vi i invandrarpolitiska utredningen snart kommer att lägga fram ett förslag om förändrat stöd. Vi är väl medvetna om att man skulle kunna vänta till dess det nya förslaget föreligger — men samtidigt är vi mycket medvetna om, både inom utredningen och inom centern, att invandrarorganisationerna f. n. har det mycket kärvt. I avvaktan på ett nytt förslag och genomförandet av ett nytt system bör vi ändå genomföra en ökning av anslaget till invandrarorganisationerna. Risken är annars att en del av den verksamhet som bedrivs i dag måste avvecklas — och det kanske inte är lika enkelt att sedan bygga upp den, ens med ett nytt system.

Fru talman! Börje Nilsson hävdar att det inte alls är fråga om styrning från statsmakternas sida när det gäller flyktingarnas bosättning. Han menar också att det inte alls är fråga om användning av tvångsmetoder utan att det handlar om välmenande erbjudanden av möjligheter. I mitt anförande framhöll jag att man som styrningsinstrument tänker använda sig av socialtjänstlagen. Det står att läsa i propositionen, där man säger att om asylsökande av någon anledning inte accepterar ett bostadserbjudande i en kommun utan i stället på eget initiativ söker sig till en annan kommun, har vistelsekommunen enligt socialtjänstlagen visserligen ett ansvar för vederbörande för stöd och hjälp, men bara under förutsättning att hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Vidare sägs att ett statligt erbjudande om bostad och social service i planerade former under väntetiden kan vara av betydelse vid prövningen av biståndsbehovet. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att förslaget till socialtjänstlag kan innebära att kommunerna kan vägra socialhjälp och stöd till en flykting med hänvisning till ett statligt erbjudande om bostad och social service på annat håll. Socialtjänstlagen kan alltså användas för att tvinga och styra flyktingar till vissa kommuner. Ytterligare styrningsinstrument som man tänker använda sig av är borttagandet av schablonersättningen med 25 26, som nu alla kommuner får för stöd åt flyktingar. Det kan vara befogat att öka stödet till de kommuner som träffar överenskommelser med invandrarverket om mottagande av flyktingar. Men man ökar inte kommunernas beredvillighet att satsa på flyktingar genom att ta bort schablonavdraget för de kommuner som inte ingår överenskommelser med invandrarverket. Vi anser att detta är ytterligare en obefogad styrningsmekanism, som i sista hand kommer att drabba flyktingar.

Fru talman! Under de senaste åren har vi fått uppleva en mycket stark koncentration av invandrare till vissa kommuner. Det skapar helt naturligt problem, och ingen kan vara betjänt av en sådan utveckling. Ett syfte med propositionen är därför att åstadkomma en ökad spridning, inte bara inom landet utan också inom invandrartäta regioner. Vi menar att detta är en riktig uppläggning. Samtidigt skall man ta stor hänsyn till individuella önskemål beträffande bosättning, kulturoch fritidsaktiviteter m.m. Vi menar att det kommer att fungera alldeles utmärkt. När det gäller schablonersättningen menar vi att det är rimligt att ersättningen tillkommer de kommuner som engagerar sig aktivt i flyktingpolitiken och som därmed får kostnader. Vi menar att resurserna måste användas på ett riktigt sätt ur samhällets synpunkt. Den här uppläggningen tillgodoser det kravet. Alexander Chrisopoulos säger att man kan använda socialtjänstlagen för att neka bosättning. Såvitt jag vet är det inte möjligt. Man skall ju teckna överenskommelser med kommunerna om bosättning och andra åtgärder. Då måste naturligtvis kommunerna ställa upp med bostäder. Jag är något överraskad över att Rune Backlund vill ha ökade anvisningar för kommunerna. Jag tror att kommunerna kan sköta det här själva. Kommunerna skall naturligtvis ha rimliga möjligheter att påverka den egna flyktingverksamhetens omfattning och inriktning alltefter lokala förhållanden och förutsättningar. Man skall starta med ett introduktionsprogram, och vi menar att det hela skall lösas genom ett gott samarbete mellan kommuner och invandrarverket. Det är inte ovanligt att vi här i riksdagen får förslag om ökade bidrag åt det ena eller andra hållet. Men det gäller att fördela samhällets resurser på ett riktigt sätt. Vi vet att det finns en utredning som sysslar med bidragen till invandrarorganisationerna och att man ganska snart kommer att pröva ramen ytterligare. Dessutom menar vi att invandrarorganisationerna med de medel som står till förfogande har mycket goda möjligheter att bedriva den verksamhet som de önskar.
Fru talman! Börje Nilsson var förvånad över att jag förordade ökade anvisningar. Men nu handlar det kanske inte riktigt om detta. Det är ju fråga om två avtalsslutande parter. Å ena sidan finns invandrarverket och å andra sidan den kommun som skall ta emot flyktingar. Vi ansåg att det kanske vore viktigt både för kommunens del och för verkets del att i samband med avtalsskrivandet ha klart för sig vilka åtgärder som förväntas av kommunen. Vi ville ha fram en precisering utöver den allmänna redovisningen i propositionen. Vi tror att det kan vara betydelsefullt inte bara för själva verksamheten som sådan. Det kan ju uppstå diskussioner i efterhand om hur man har använt schablonersättningen och vad man från olika håll har förväntat att kommunen skall göra. När det gäller bidragen till invandrarorganisationerna säger Börje Nilsson att de bidrag som finns i dag räcker väl till för den verksamhet som bedrivs. Jag tror inte att den uppfattningen delas av invandrarorganisationernas representanter. När vi har sammanträffat med dem i utredningen har de redovisat sina mycket stora ekonomiska problem, vilka, som jag påtalade i mitt anförande, har lett fram till att man måst avskeda personal och ådra sig stora skuldbelopp. Vi från centern har då förklarat att man i avvaktan på ett nytt bidragssystem — ett sådant förslag kommer också från utredningen, men det dröjer ett tag innan det kan genomföras — även under detta budgetår borde räkna upp anslaget.

Fru talman! Det sägs här att det framlagda förslaget är ett förträffligt förslag, vars förverkligande inte kommer att innebära några svårigheter. Då vill jag anföra följande. Enligt förslaget skall statens invandrarverk träffa en överenskommelse med olika kommuner om placeringen av flyktingar. Kriterierna för placeringen i olika kommuner skall vara vederbörande kommuns arbetsmarknadssituation, bostadssituation, utbildningssituation och möjligheter att ge en social service samt möjligheterna för flyktingen att bedriva och få del av en utvecklad föreningsverksamhet. I en kommun finns en väl fungerande flyktingorganisation bestående av latinamerikaner, t.ex. argentinare. Organisationen har regelbundna möten, utger en tidning, får information från hemlandet, utövar politisk aktivitet av olika slag och upprätthåller argentinarnas medvetenhetsnivå och informationsnivå så pass att deras målsättning att återvända till sitt hemland hela tiden är konstant. Så kommer en argentinare och söker politisk asyl. I den kommun där denna förening verkar finns inga tomma bostäder, men så är fallet i en annan kommun, där föreningen inte verkar. Då vill jag fråga: Vilken kommun anser utskottets representant att invandrarverket skall välja för placeringen av just denna flykting? Skall man föredra den kommun som har tomma bostäder, eller skall man föredra någon annan kommun som har andra förutsättningar? Den ideala förutsättningen att alla kommuner uppfyller alla kriterier kommer inte att föreligga, utan man måste välja och prioritera olika kriterier för placering av flyktingar. Det mest realistiska är att räkna med att det finns en stor risk att vad som nu föreslås kommer att användas som ett bostadspolitiskt instrument med huvudsakligt syfte att fylla de tomma lägenheter som i dag finns i olika kommuner. När det gäller invandrarorganisationerna och deras ekonomiska svårigheter att utöva en viss aktivitet vill jag säga att jag visserligen är med i den kommitté som utreder den saken, men tyvärr väntar inte organisationernas ekonomiska problem på att invandrarpolitiska kommittén skall komma med sitt betänkande.
Fru talman! Alexander Chrisopoulos tar upp ett teoretiskt resonemang, och det är inte mycket lönt att gå in på detta. Men grundtanken i propositionen är ju att man skall få till stånd en ökad spridning till olika kommuner och samtidigt ta individuella hänsyn. Jag tror att det kommer att fungera utmärkt i praktiken. Vi får naturligtvis avvakta och se, men jag har stora förhoppningar om att det som nu beslutas leder till en förbättring. I Rune Backlunds inlägg finns naturligtvis en misstro mot kommunerna, när han kräver ökad precisering i fråga om deras åtaganden. Vi menar att man kan lita på kommunerna och på den samverkan som kommer att äga rum mellan invandrarverket och kommunerna. Naturligtvis måste man ge kommunerna rimliga möjligheter att påverka hela flyktingverksamheten, och jag tror att vi kan ha förtroende för kommunalpolitikerna i det avseendet liksom i så många andra.

Fru talman! Socialutskottet har att behandla delar av den proposition som nu är aktuell. Vi har i yttrandet till socialförsäkringsutskottet och i vårt eget betänkande kunnat tillstyrka propositionen. Socialutskottet har emellertid velat stryka under några saker. Den första är att socialtjänstens ansvar är detsamma för alla. Några undantagsbestämmelser för flyktingar, asylsökande eller andra som tillfälligt vistas här i landet finns inte i socialtjänstlagen. Jag tror att det är viktigt att stryka under det, så att inga missförstånd skapas. Det andra vi har velat stryka under gäller vistelsetiderna i förläggningarna. Tolika motioner, bl.a. från folkpartihåll av Kenth Skårvik och Elver Jonsson och också i en socialdemokratisk motion, begärs att vistelsetiderna skall kunna förlängas för att anpassas till olika flyktinggruppers och individers behov. Utskottet utgår ifrån att det i det individuella fallet är möjligt och behövligt att göra så för att få till stånd en god anpassning till nya och för många människor svåra förhållanden. För det tredje gäller det den tidigare diskuterade frågan om frivilligorganisationernas ansvar. Utskottet stryker under också här att organisationerna utgör ett viktigt komplement till den hjälp som ges via socialtjänsten. I dessa frågor har socialförsäkringsutskottet ställt sig bakom och också strukit under våra synpunkter. Fru talman! Jag begärde ordet egentligen för att något kommentera den enda reservation som finns till hemställan i socialutskottets betänkande, nämligen en reservation från vpk som går ut på att kommunerna bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för metodutveckling av socialtjänstens arbete med utsatta familjer från olika etniska minoriteter. Det är emellertid, som jag ser det, en ren formalitet som vpk här tar upp. Socialstyrelsen kommer även fortsättningsvis att ha ansvaret för att sprida erfarenheter och kunskap om de arbetsmetoder som används i socialt arbete bland flyktingar. Socialstyrelsen får också medel för detta. Propositionens olika förslag innebär vidare att statsbidragsgivningen till kommunerna för åtgärder bland flyktingar integreras i invandrarverkets bidragsgivning. Därigenom kommer ekonomiskt stöd att utgå bl.a. för familjepedagogiska insatser och annan social verksamhet bland flyktingar. Därutöver kan påpekas att stöd för utveckling av vårdformer inom området barn och familj också kan utgå från ett annat anslag, nämligen J 5. Det är alltså enligt utskottets mening väl sörjt för att också kostnader för denna verksamhet skall kunna bestridas. Något tillkännagivande behövs därför inte. Jag yrkar bifall till socialutskottets betänkande.

Fru talman! Som framgår av utskottsbetänkandet har vi moderater i socialförsäkringsutskottet helt anslutit oss till majoritetsskrivningen. Jag vill liksom Börje Nilsson understryka att det rått stor samstämmighet i utskottet i dessa frågor. Vi anser att propositionen i allt väsentligt har uppmärksammat de åtgärder som är nödvändigast att vidta för att förbättra förhållandena för flyktingar och asylsökande i vårt land. Propositionen uppfyller alltså i de flesta stycken kraven. Det är bra, tycker vi, att staten tar ett vidgat ansvar för mottagande av asylsökande. Det är också positivt att överenskommelser skall ske mellan statens invandrarverk och kommunerna i syfte att erbjuda bostad och nedkorta väntetiderna. Det har ju varit detta som de stora diskussionerna har gällt — de långa väntetiderna och koncentrationen av flyktingar och asylsökande på vissa orter i vissa kommuner. Jag är optimist vad gäller kommunernas möjligheten att fullgöra sina åtaganden. Jag är ganska övertygad om att ifall kommunerna gör en sådan överenskommelse har de också ett stort intresse av att sköta sina åtaganden. Utskottets majoritetsskrivning understryker att det är viktigt att man tar vederbörlig hänsyn i de enskilda fallen. Vi har tittat på just detta att vissa grupper kan behöva längre tid i en flyktingförläggning än andra. Dock har det väl ändå länge framstått som ett önskemål att man i princip skall nedkorta väntetiderna så mycket som möjligt. Där är vi helt eniga i både socialutskottet och socialförsäkringsutskottet. Socialförsäkringsutskottet understryker också det sociala ansvaret enligt socialtjänstlagen. Vi klargör att det inte råder någon skillnad i ansvaret när det gäller dessa grupper jämfört med alla andra. Utskottet har också enhälligt understrukit att frivilligorganisationerna gör ett mycket fint arbete. Det finns en moderat motion av Gunnel Liljegren m.fl. Där framhålls Nr 140 särskilt nödvändigheten av en förläggning i närheten av Arlanda, där polisen Torsdagen den skall kunna göra sina utredningar. 3 - 10 maj 1984 Redan i propositionen tillmötesgås faktiskt detta önskemål. Aven i fortsättningen skall det finnas en mottagningssluss i Märsta, som statens Mottagandet av invandrarverk skall ha ledningsansvar för. Vi vill i detta stycke framhålla det nödvändiga i att både invandrarverket sökande, m.m. och regeringen med stort intresse följer frågorna framdeles. Det gäller naturligtvis inte bara detta område utan över huvud taget. Genom den här propositionen och genom utskottets förslag har man, anser vi, gjort en hel del som verkligen kommer att förbättra förhållandena för flyktingar och asylsökande. Fru talman! Med detta yrkar jag liksom flera av de föregående talarna bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Berit Löfstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att tillförsäkra primärvården erforderlig specialistkompetens inom områdena pediatrik och gynekologi vad avser den öppna mödraoch barnhälsovården. Av dessa allmänna råd framgår att uppbyggnaden av en primärvård med hälsoansvar för befolkningen inom ett avgränsat geografiskt område kan få organisatoriska konsekvenser för hälsovården för mödrar och barn såväl inom länssjukvården som inom primärvården. Den del av hälsovården för mödrar och barn som inte kräver länssjukvårdens resurser och som f.n. bedrivs vid sjukhusanknutna centraler avses successivt inordnas i primärvårdsorganisationen. Däremot skall som hittills hälsoövervakningen av vissa riskgraviditeter och barn med vissa särskilda hälsorisker förläggas till länssjukvården. Jag anser att det är angeläget att den resurs och kompetens som mödraoch barnhälsovårdsöverläkarna representerar tillvaratas på bästa sätt. Formellt har sjukvårdshuvudmännen frihet att organisera hälsovården för mödrar och barn efter lokala behov och förutsättningar, men det krävs en nära samverkan mellan primärvården och länssjukvården. Den förändrade organisation som kan bli följden av en strävan efter bättre samverkan får emellertid inte medföra att väl fungerande barnavårdscentraler rationalise ras bort. Men redan i dag är det så på flera håll i landet att barnhälsovården är inlemmad i vårdcentralens uppgifter.

Tillgången på läkare med fullgjord vidareutbildning inom barnmedicin resp. gynekologi/obstetrik gör det möjligt för ett betydande antal av dem att arbeta inom primärvården som distriktsläkare. Sjuksköterskor med viss vidareutbildning, t.ex. distriktssköterskor och sjuksköterskor med vidareutbildning inom t.ex. gynekologi/obstetrik och barnsjukvård, kommer att vara verksamma inom hälsovården för mödrar och barn. Jag räknar alltså med att erforderlig specialistkompetens kommer att finnas inom hälsovården för mödrar och barn inom primärvården. Socialstyrelsen följer utvecklingen kontinuerligt. Även jag avser att noga följa vad som sker och finner därför ingen anledning att nu vidta någon åtgärd.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min fråga. Jag vill också förklara varför jag ställt frågan. Under vintern och våren har det förekommit en pressdebatt om det här ämnet. Debatten har främst förts av gynekologer, obstetriker och barnläkare. Av den debatten har man kunnat få uppfattningen att vi har en nedrustning av mödraoch barnhälsovården på gång. Man har kunnat tyda det så att specialister på dessa områden inte längre skulle finnas inom primärvården. Detta har väckt oro hos främst kvinnor, som har bringats att tro att de framöver skulle få en sämre vård. För min del vill jag säga, att jag är övertygad om att grundtanken i den sammanhållna primärvården är riktig. Den tanken innebär att ett vårdlag av i huvudsak allmänläkare och distriktssköterskor m.fl. personalgrupper har ansvaret för den totala öppna hälsooch sjukvården inom ett geografiskt avgränsat område, och då med en helhetssyn på människan som grund. Just därför tycker jag det är viktigt att specialistkompetens för mödravård och barnavård också finns inom dessa vårdlag, antingen fast knuten eller genom konsultverksamhet. Om grundtanken skall fungera, kan det inte vara rimligt att remittera alla fall som kräver något mer kvalificerade bedömningar ut ur detta vårdlag vid primärvårdsenheten. Jag tolkar också statsrådets svar så, att hon är överens med mig om detta och alltså är överens med mig om att primärvården skall tillförsäkras den specialistkompetens jag efterfrågat. Jag inser fuller väl att de rent organisatoriska frågorna ligger på landstingen. Samtidigt är det dock viktigt att statsrådet genom sitt svar klargör regeringens uppfattning, eftersom det har uppstått en del oro ute i landet och eftersom många landsting just nu aktivt funderar över hur de skall organisera sin primärvård. Jag kan f. ö. också se att det är fler än blivande mödrar och förskolebarn som mår väl av att få del av specialistkompetens inom primärvården vad avser gynekologi och pediatrik. Jag tror t.ex. att det finns många mer triviala gynekologifall också hos andra patienter än blivande mödrar som gott kan behandlas inom primärvården, och då är det bra om den här specialistkompetensen finns där. Det stämmer också med helhetssynen i vårdideologin. Omvänt tror jag att det just nu uppstått en risk för att allt fler av dessa patienter vänder sig till sjukhusens akutmottagningar, eftersom de fått det intrycket att gynekologerna och barnläkarna skulle försvinna från primärvården. Jag vill avsluta med att fråga om min tolkning är riktig, att vårdlaget inom primärvården så långt möjligt inom sig skall rymma kompetens också för mera kvalificerade och erfarna bedömningar inom barnsjukvård och gynekologi, just med syfte att begränsa antalet fall som behöver remitteras till länssjukvården.
Herr talman! Låt mig först säga, eftersom Berit Löfstedt refererar den debatt som pågår, att det inte finns något i det här förslaget — som ju rör en organisatorisk fråga — som skulle tyda på en nedrustning av barnhälsovården. Jag kan naturligtvis inte säga exakt hur man kommer att organisera vården eller hur det kommer att se ut rent organisatoriskt i de olika landstingen, men jag tror mig kunna försäkra Berit Löfstedt om att den tolkning hon gör av mitt svar är i enlighet med den praxis som kommer att gälla.
Herr talman! Jag har inte så mycket mer att säga i den här frågan. Jag tycker bara att det är viktigt att vi får litet proportioner på saken, så att alla inser att det inte är någon nedrustning av mödraoch barnhälsovården som är på gång. Snarare tror jag att det kan bli en upprustning på landsbygden. Där har ju f. ö. distriktssköterskor — ofta med den äran — sedan länge skött mödrahälsovården.

Herr talman! Exempel på områden där en utbyggd öppen vård utanför sjukhusen har tagit över arbetsuppgifter från den slutna vården är internmedicin och psykiatri. Inom det internmedicinska området har den behandlingsmässiga och tekniska utvecklingen lett till en specialisering med en koncentration av många av den klassiska invärtesmedicinens patienter till specialkliniker vid de större sjukhusen. Den utbyggda omvårdnaden av äldre, bl.a. inom primärvården, har tagit över en stor andel av de äldre patienterna. De internmedicinska klinikernas patientunderlag har således reducerats betydligt. Utvecklingen inom psykiatrin är ett annat exempel på hur bl.a. ökade insatser inom primärvården och socialtjänsten medför att antalet patienter vårdade inom slutna vårdformer kan minska och att vårdtiderna i sluten vård förkortas. Såväl socialstyrelsen som sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut har i olika undersökningar belyst denna utveckling. Inom socialdepartementets hälsooch sjukvårdsberedning pågår ett arbete med att ta fram ett strukturprogram för hälsooch sjukvården fram till år 2000. Därvid belyses frågor som rör länsoch länsdelssjukhusens framtida dimensionering. Detta arbete beräknas vara avslutat i juni månad i år. På Marg6 Ingvardssons andra fråga, om det finns några planer på att använda svenska sjukhusplatser för vård av speciellt importerade patienter, kan jag svara ja. Dessa planer utformas av landstingen själva. För detta ändamål har också företaget Swedhealth bildats i Landstingsförbundets regi. Jag har tillsammans med utrikeshandelsministern Mats Hellström gjort ett uttalande i denna fråga. Innebörden i detta är att en sjukvårdsexport av denna karaktär är av stort värde för Sverige. Inriktningen av denna export får dock inte på något sätt äventyra rätten och möjligheten till en kvalitativt bra vård för dem som är bosatta i Sverige.

Herr talman! Enligt den inriktning som sjukvården nu har skall en utbyggd primärvård och en sektoriserad psykiatri avlasta, men även ersätta, den slutna sjukvården. Det är en riktig tanke — det tycker också jag. Men det blir fel — och det får allvarliga konsekvenser — när den skall förverkligas på bekostnad av annan sjukvård. En konsekvens kan vi se redan nu. På grund av den besparingspolitik som landstingen genomför, där man lägger ned akutsjukvård innan primärvården har byggts ut enligt tidigare planer, skapas det motsättningar mellan olika personalgrupper. Personalen som jobbar inom den slutna akutsjukvården känner sina arbeten hotade. Personalen ser också att den utbyggda primärvården inte kan ta hand om de patienter som i dag vårdas inom den slutna sjukvården. Dessa motsättningar gör att personalen kanske får större intresse av att slå vakt om de egna jobben i stället för att medverka till den nödvändiga samordningen mellan primärvården och akutsjukvården. Under perioden 1978-1982 minskade antalet vårdplatser inom den slutna akutsjukvården i landet med 2 640. Inom bara Stockholms läns landsting var motsvarande minskning under denna period 530 platser. Vi har ännu inte fått några siffror på hur många platser som försvann under 1983, men det rör sig säkerligen om några hundratal. För perioden 1984-1988 räknar man med en minskning av antalet platser i landet som helhet med 500. Bara i Stockholms läns landsting kan man räkna med nedskärningar på 150 vårdplatser. Vi har i Stockholm S:t Eriks sjukhus som skall försvinna, så förmodligen blir minskningen här något större. Herr talman! Interpellanten brukar i sådana här debatter på ett tidigt stadium tala om huruvida man är nöjd eller missnöjd med svaret. Fru Sigurdsen brukar i debatter med mig hävda att jag alltid är missnöjd med de svar jag får. I denna fråga kan man inte använda orden nöjd eller missnöjd. Jag ställde den här frågan därför att jag är oroad för utvecklingen inom sjukvården just nu. Det svar som jag har fått på min interpellation förstärker min oro, och det är allvarligt menat. Statsrådet anvisar exempel där den slutna sjukvården har avlastats genom den utbyggda primärvården, och jag citerar ur svaret: ”Den utbyggda omvårdnaden av äldre, bl.a. inom primärvården, har tagit över en stor andel av de äldre patienterna. De internmedicinska klinikernas patientunderlag har således reducerats betydligt.” Det är på denna punkt, herr talman, som jag anser att det finns skäl att vara orolig. Jag är orolig för att statsrådet har fått fel information om hur det verkligen förhåller sig. Det är mycket illa om man bygger en politik på felaktig information. Det skulle vara mycket intressant att få veta på vilket sätt statsrådet har fått dessa uppgifter. Det förhåller sig nämligen precis tvärtom. Den befolkningspyramid som vi har f.n. har inneburit en ökad belastning framför allt på de internmedicinska klinikerna. Vi vet att vi ännu inte har nått toppen på denna befolkningspyramid, utan de närmaste åren stiger antalet äldre och därmed också behovet av vård. Vi vet att befolkningen över 70 år använder 65 90 av den slutna vården. Det finns beräkningar som visar att den befolkning som är över 70 år 1992 kommer att använda 70 96 av de slutna vårdplatserna. Man har också räknat ut att det per 1 000 invånare över 75 år behövs 2 200 vårdplatser per år, medan motsvarande siffra för befolkningen under 65 år är 300. Vi kan alltså förvänta oss ett ökat tryck framför allt inom internmedicinen. Det är ju så att äldre patienter i högre utsträckning blir akut sjuka och behöver — precis som vi andra — en akut sjukvård. Inom det internmedicinska området har också svårighetsgraden på sjukdomsfallen hos de patienter som söker dit förändrats. Tidigare hade man inom internmedicinen väntelistor. Man hade en vårdplanering och tog in patienterna efter ett tidsschema. Det förekommer inte längre — man har fullt upp med att ta in akut sjuka patienter. Jag tycker att det är viktigt att vi slår fast att äldre patienter har rättighet att få sina sjukvårdsbehov tillgodosedda när de blir akut sjuka, precis som alla andra människor. Vi har också fått förkortade medelvårdtider, framför allt inom internmedicinen. Tidigare var medelvårdtiden upp till 12 dagar. Nu har den förkortats så att den ligger på 7,8 dagar. Med den medicinsk-tekniska utveckling som vi har kan man just nu inte se att det går att förkorta medelvårdtiderna ytterligare utan att det skulle få konsekvenser för vården. Ett område där man verkligen har förkortat inläggningstiderna är för hjärtinfarktspatienter. Tidigare låg de som hade fått en hjärtinfarkt vanligtvis inne mellan sex och tio veckor. Nu är medelvårdtiden tio dagar. Man säger från medicinskt ansvarigt håll att det inte finns någon möjlighet att ytterligare förkorta medelvårdtiden. Där kan vi alltså inte göra några ytterligare vinster. Vi kan således se hur trycket på internmedicinen ökar, samtidigt som det finns planer på att skära ner antalet platser. Det är oroande. Då undrar man: Vilken grupp är det som skall få stå tillbaka när det gäller vårdbehovet? Är det de äldre patienterna? De patienter som nu vårdas inom internmedicinen kan emellertid inte vårdas inom primärvården.

Ingen av dessa patientgrupper kan vårdas i den öppna vården. Så är läget i dag. Jag gjorde en morgon — det var en slumpmässigt vald morgon — ett besök på intagningsavdelningen på medicinkliniken vid Danderyds sjukhus. Den morgonen hade man där åtta överbeläggningar med patienter som låg ute i korridoren. Det var inget ovanligt, utan en helt normal morgon, sade man. Man brukade alltså ha ungefär åtta överbeläggningar. De som låg ute i korridoren var både män och kvinnor. Det var gamla människor som hade kommit in under natten för misstänkt hjärtinfarkt och cerebrala insulter, och det var unga människor som hade tagit överdoser av narkotika av olika slag och som var på väg att vakna upp där de låg ute i korridoren tillsammans med dessa äldre människor. Jag tyckte att det hela kändes ganska obehagligt. Det blev än obehagligare när jag fick vara med vid den genomgång man gjorde för att bestämma vad man skulle göra med de patienter som det inte fanns plats för på sjukhusets medicinkliniker. Jag satt där och hörde på hur man i diskussionen övervägde om man skulle kunna skicka hem en gammal man som var 90 år eller om man skulle välja någon annan. Man valde den gamle mannen, eftersom han hade en hustru som var bara 85 år. De skulle nog klara sig, sade man, fast man fick räkna med att mannen var tillbaka igen om några dagar. Det jag beskrivit är konsekvenser av minskningen av akutsjukhusvårdplatser. Mot den här bakgrunden är det svårt att förstå att vi inom sjukvården skulle ha en överkapacitet som skulle kunna användas för speciellt importerade patienter. Det jag framför allt är orolig för är hur de avtal som skall upprättas kommer att se ut. Jag frågar mig om man genom långsiktiga avtal kommer att permanenta det överskott på platser som man nu eventuellt kan ha inom vissa, smala specialiteter — hjärtkirurgi, thoraxkirurgi. Det finns också andra oklarheter när det gäller hur det här utnyttjandet av den eventuella överkapaciteten genom vård av utländska patienter skall gå till. I landstingets tidskrift har en thoraxkirurg vid Sahlgrenska sjukhuset gjort ett uttalande just när det gäller planerna på att använda det här överskottet för utländska patienter. Han ger ett exempel från Sahlgrenska, där man har 600 hjärtpatienter årligen, och säger: Hade vi operationssalar och intensivvårdsavdelningar tillräckligt, skulle vi lätt kunna ta hand om 1 200 patienter per år. Då inställer sig frågan: Skall den svenska sjukvården dimensioneras efter det behov som importerade patienter kan ha eller skall den dimensioneras efter våra egna behov? Det finns många sådana frågor, och det vore bra att få ett klargörande från statsrådet.

Herr talman! Jag konstaterar återigen att Margé Ingvardsson är missnöjd med mitt svar; hon är missnöjd med den svenska sjukvården. Jag får inte riktigt klart för mig om Margé Ingvardsson egentligen tycker att vi skall satsa på primärvård — om hon egentligen tycker att det är en riktig utveckling. Vi har emellertid varit överens om att det är angeläget att prioritera primärvården. Statsbidragskonstruktionen är också sådan att man ger stimulans till utbyggnad av primärvården. All strukturförändring medför naturligtvis problem och skall ske successivt. Förändringar skall man handskas med försiktigt. Det gäller inte bara patienterna, som ju sjukvården är till för i allra första hand, utan det gäller också personalen. Förändringarna medför —- som Margöé Ingvardsson ger belägg för här — att personalen på många håll känner sina arbeten hotade. Jag förstår detta mycket väl när jag besöker Säters sjukhus. Vi är överens om att vi skall komma bort från de stora mentalsjukhusen. Många av dem som i dag finns på våra mentalsjukhus kan mycket väl klara sig ute i öppen vård med samhällets service, kommunal och annan, som hjälp. Det måste vara en riktig utveckling. Men å andra sidan säger de anställda på Säters sjukhus till mig att de är oroliga för denna förändring. De undrar var de skall få jobb. All sådan här förändring, även om den sjukvårdsideologiskt på alla sätt är riktig också enligt de anställdas mening, måste naturligtvis hanteras varsamt. Jag vet inte riktigt vilken utveckling hon menar. Det är klart att både Margé Ingvardsson och jag kan konstatera att vi inte har en fulländad sjukvård — det finns fortfarande brister, och det kommer att finnas brister. Vi måste alltid vara vaksamma på utvecklingen och se hur vi kan rätta till det som inte är bra. Men när Marg6ö Ingvardsson sedan går in på primärvården och de äldres situation vill jag påpeka att primärvård inte bara är vårdcentraler — det är också hemsjukvård. Lokala sjukhem ingår också i primärvården. Jag har svarat på den fråga som Margö Ingvardsson ställt i interpellationen, att det finns undersökningar som visar att man avlastar akutsjukvården genom en utbyggd primärvård. Detta visar bl.a. studier från Dalby läkardistrikt. Det har kommit en ny rapport som jag ännu inte hunnit ta del av. Den gäller Matteus vårdcentral inom Stockholms läns landsting. Av tidningsuppgifter har det framgått att den aktiva primärvården där har kunnat avlasta akutsjukvården. Det är klart att det fortfarande finns behov av akutsjukvård och att det skall finnas akutsjukvård också för äldre människor. Enligt den nya hälsooch sjukvårdslagen och med tanke på den utveckling som vi vill se framöver är det väl ändå angeläget att vi satsar på primärvården. Sverige är ju det land som har världsrekord i antalet sjukhusplatser. Det är väl inte så, Margö Ingvardsson, att vi skall börja bygga nya stora sjukhus? Jag tror att vi har de sjukhusplatser som vi har behov av. Jag tror t.o.m. att vi har för många sjukhusplatser. När det gäller mitt svar på Margö Ingvardssons andra fråga vill jag säga att det landstingsägda bolaget Swedhealth har gjort en inventering i samtliga landsting. Man har fått fram bevis för att det finns en ledig kapacitet. Då tycker jag att de landsting gör rätt som säger: Vi är beredda att ta emot utländska patienter som — givetvis — betalar för sig, eftersom vi har lediga platser. Men vi har från regeringens sida sagt att detta inte får gå ut över i Sverige boende människors möjligheter att få vård, utan det skall naturligtvis ske i den mån det finns platser som inte behövs. Till slut, Margé Ingvardsson: Naturligtvis skall den svenska sjukvården dimensioneras efter de behov som de människor har som bor i det här landet.

Herr talman! Det handlar inte om att vara missnöjd eller nöjd med det svar som lämnats. Jag är verkligen, fru statsråd, oroad över den utveckling som man nu kan skönja inom sjukvården. Jag har framställt min fråga därför att jag är mycket nöjd med den fina sjukvård som vi har i det här landet. Det skulle vara mycket olyckligt om vården så att säga spårade ur på något sätt — om det hela inte blir som vi tänkt oss. Tanken på en utbyggd primärvård är en riktig tanke. Alla har vi varit överens om att vi skall ha en utbyggd sjukvård, som är baserad på vårdcentraler där människor bor. Vi har sagt att på lång sikt kommer vi att kunna skörda vinsterna av detta genom att det blir ett minskat behov av sluten vård. Men det är lång väg dit. Det är för tidigt att säga att vi redan nu kan kamma hem en vinst genom att lägga ned den slutna akutsjukvården. Framför allt är jag orolig för utvecklingen inom internmedicinen. Statsrådet säger nämligen i sitt svar att de internmedicinska klinikernas patientunderlag har reducerats. Men det är inte riktigt. Patientunderlaget har i stället ökat, och det hänger ihop med den befolkningssammansättning som vi f.n. har. Hela tiden ökar antalet äldre människor som behöver vård. Det är ju främst de äldre som behöver akutvård som en följd av de olika sjukdomstill stånd som jag tidigare räknat upp. Om antalet platser minskar ytterligare inom den slutna internmedicinen, kommer det att resultera i att de äldre inte får den vård som de behöver. Det är den utvecklingen som jag är oroad för. Jag anser dock fortfarande att det är riktigt att satsa på primärvården och på att bygga ut denna. Men något har gått snett, för den primärvård som nu byggs ut betalas genom besparingar inom den slutna akutsjukvården. Det finns inga undersökningar som visar att primärvården hittills har lett till ett minskat behov av sluten akutsjukvård. Jag tror att man något blandar ihop begreppen. Verksamheten vid Matteus vårdcentral har resulterat i en minskad belastning på sjukhusens akutmottagningar. Men det är något helt annat än ett minskat behov av den slutna akutsjukvården. En akutmottagning på ett sjukhus är ju så att säga bara en vårdcentral på sjukhuset dit man söker sig för akutsjukvård. Sedan skall man gå hem igen. Det är inte samma sak som den slutna akutsjukvården. Jag tror alltså att det är farligt att blanda ihop de olika begreppen.

Herr talman! Om det är jag som har fel i mina påståenden och min oro, så har detta inte så förfärligt stor betydelse, utan då kan statsrådet fortsätta att säga att Margé Ingvardsson alltid är missnöjd, och att jag dessutom har fel i mina påståenden. Men, herr talman, om det tvärtom är jag som har rätt och statsrådet som har fel, då får det mycket allvarliga konsekvenser.

Herr talman! Sture Palm har frågat mig dels om jag är beredd att informera kammaren om de åtgärder som vidtagits i vårt land beträffande efterlevnaden av WHO-koden angående marknadsföring av modersmjölksersättning, dels om jag kan redogöra för i vilken omfattning övriga berörda länder nu lever upp till kodens målsättning. Vid världshälsoorganisationens generalförsamling i maj 1981 antogs en resolution, varigenom medlemsnationerna förband sig att inom ramen för sina sociala och rättsliga system vidta åtgärder för att genomföra den internationella kod för marknadsföring av bröstmjölksersättningar som utarbetats av WHO och Förenta nationernas barnfond . Åtgärder har vidtagits för att i vårt land genomföra kodens målsättning och principer. Regeringen beslöt i april 1983 att uppdra åt socialstyrelsen och konsumentverket att för svensk del, efter samråd med berörda myndigheter och organisationer, vidta de åtgärder som erfordras i anledning av resolutionen. Under beredningen av ärendet i socialdepartementet hölls bl.a. en hearing med de politiska kvinnoförbunden och andra organisationer som arbetar med eller på annat sätt är berörda av frågan. Med anledning av detta regeringsuppdrag har socialstyrelsen under hösten 1983 givit ut allmänna råd om svensk tillämpning av WHO-koden för marknadsföring av bröstmjölksersättningar. Råden har utarbetats i samråd med konsumentverket och statens livsmedelsverk. De vänder sig till producenter och distributörer av modersmjölksersättningar samt till dem som på olika sätt har ansvar för spädbarnsuppfödning. För hälsooch sjukvårdens personal har socialstyrelsen utarbetat särskilda föreskrifter till ledning vid tillämpning av koden. Vidare har konsumentverket och berörda företag träffat en överenskommelse om normer i anslutning till socialstyrelsens allmänna råd och WHO:s internationella kod. I överenskommelsen förbinder sig företagen att följa de allmänna råden och WHO-koden vid marknadsföring i Sverige av sådana produkter som omfattas av koden och råden. Förbindelsen avser också kommersiell marknadsföring utanför Sverige. De åtgärder som socialstyrelsen och konsumentverket har vidtagit har redovisats för regeringen. Sture Palm har även bett mig redogöra för i vilken omfattning övriga berörda länder nu lever upp till kodens målsättning. Av den rapport som presenteras vid den pågående världshälsoförsamlingen i Genåve framgår att hittills omkring 130 av 160 medlemsnationer vidtagit åtgärder för att genomföra kodens målsättning och principer.

Herr talman! Först vill jag rikta ett tack till hälsovårdsministern för svaret på min interpellation. Jag tycker att svaret är bra och kan därför fatta mig mycket kort. I svaret ges värdefulla upplysningar, som bekräftar att den nu sittande regeringen har visat initiativkraft i denna fråga, och det uppskattar vi mycket. Trots olika åtgärder tycks emellertid marknadsföringen av modersmjölksersättning vara ett kvardröjande problem som i hög grad drabbar försvarslösa konsumentgrupper — främst befolkningen i utvecklingsländerna. Många exempel har visat hur vissa multinationella företag genom sin hänsynslösa framfart endast haft snäva vinstintressen i sikte vid sin marknadsföring. Därför har tillkomsten av WHO-koden på detta område syftat till en välbehövlig sanering. Detta förutsätter dock en allmän anslutning av medlemsnationerna och en vilja hos dessa nationer att leva upp till kodens målsättning. Av statsrådets svar framgår bl.a. att av de 160 medlemsnationerna skulle hittills 130 nationer ha vidtagit åtgärder för att leva upp till kodens syfte. Mot den bakgrunden finns på många håll ett stort intresse för att få ta del av resultatet av världshälsoorganisationens möte, som pågår under denna månad. Vid detta möte skall redogörelser lämnas om de åtgärder som vidtagits i de olika medlemsnationerna. Vi som under senare år på avstånd kunnat följa denna debatt vet att det finns ett stort intresse för dessa frågor beträffande både dagsläget och de åtgärder som kan bli aktuella framöver. Mot denna bakgrund vore det värdefullt om hälsovårdsministern ville medverka till att en bredare information kommer till stånd. Denna fråga är av speciellt intresse för de många människor som är djupt engagerade i hjälpinsatserna för den hårt drabbade befolkningen i utvecklingsländerna.
Herr talman! Jag kommer just från världshälsoorganisationens möte i Genéve och har i mitt tal där tagit upp de här frågorna och den betydelse vi fäster vid dem. Jag kan också säga att enligt den nämnda rapporten — och jag skall naturligtvis se till att den får vidare spridning — kan man se att de åtgärder de andra länderna har vidtagit varierar från lagstiftning till frivilliga överenskommelser med industri och importörer och även rekommendationer till hälsooch sjukvårdens personal. Inom WHO-sekretariatet anser man utvecklingen vara mycket positiv då så många, på den korta tiden sedan 1981, har vidtagit åtgärder för att följa denna kod. Man kan verkligen säga att koden har fått internationellt genomslag. Det visar sig att industrin har följt den. Det framkommer bl.a. av att organisationen International Baby Food Network och kommittén för bojkott av Nestlés produkter vid ett möte i Mexico i februari i år har beslutat att upphöra med bojkotten t. v. Jag delar Sture Palms åsikt att vi skall bevaka att koden och den överenskommelse vi har träffat här i Sverige följs. Och, Sture Palm, jag skall se till att rapporten om vilka åtgärder andra länder har vidtagit i detta ärende och om uppföljningen kommer riksdagens ledamöter till del.

Herr talman! Paul Lestander har frågat jordbruksministern om han kommer att vidta åtgärder som innebär att skogsarbetare som är anställda i beredskapsarbete hos skogsvårdsstyrelserna erbjuds tillsvidareanställning. Frågan har överlämnats till mig. Eftersom skogsarbetare i allmänhet är tillsvidareförordnade, uppfattar jag frågan så, att den avser beredskapsarbetare vid skogsvårdsstyrelserna. Beredskapsarbete är ett arbetsmarknadspolitiskt hjälpmedel som syftar till att de som får sådant arbete så snart som möjligt skall beredas arbete på den öppna arbetsmarknaden. En beredskapsarbetare skall därför, utan anspråk på uppsägningstid från någondera part, genast lämna sin anställning om arbetsförmedlingen anvisar ett annat lämpligt arbete. Anställningsskyddslagens bestämmelser om uppsägningstid passar därför inte för beredskapsarbeten, och dessa omfattas inte heller av lagen. En arbetstagare som enligt arbetsmarknadskungörelsen är anvisad ett beredskapsarbete inom det skogliga området med staten som arbetsgivare är anställd enligt ett särskilt kollektivavtal mellan statens arbetsgivarverk och Svenska skogsarbetareförbundet. Enligt detta avtal skall visstidsanställning tillämpas. Jag vill slutligen betona att ur både sysselsättningsoch skogsvårdssynpunkt är det bra att skogsvårdsstyrelsen anordnar beredskapsarbeten.

Herr talman! Jag får först tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det handlar egentligen inte om några tillfälliga arbeten. En sammanställning som gjorts av skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län visar att 98 av beredskapsarbetarna haft en total anställningstid på mindre än 1 år, dock inte sammanhängande. 57 har haft en anställningstid på mer än 1 år. 101 har haft en anställningstid på mellan 2 och 4 år, 23 mellan 5 och 6 år, 28 mellan 7 och 9 år. 17 har haft en anställningstid på 10 år, 12 på 11 år, 10 på 12 år, 1 på 13 år, 5 på 14 år, 1 på 15, 1 på 16 och 1 på 18 år. Detta visar att beredskapsarbete mera varit någon form av huvudarbetsuppgift. Det skulle ha varit glädjande om arbetsmarknadsministern hade velat gå in på frågeställningen hur de här arbetena skulle omvandlas till fasta jobb. Det var egentligen detta min fråga handlade om. Det är också där jag undrar hur Anna-Greta Leijon som talesman för den svenska regeringen ser på hur man skall fortsätta den här verksamheten. Skall man fortsätta att hålla dessa personer utanför den normala anställningstryggheten och fortsätta med denna verksamhet under nuvarande former, eller skall man omvandla arbetena till fasta jobb inom skogsnäringen?
Herr talman! Så länge någon är anställd som beredskapsarbetare, måste reglerna för beredskapsarbetet gälla — regler som inte stämmer överens med dem som vi vanligtvis har på den svenska arbetsmarknaden när det är fråga om anställningstrygghet, uppsägningstid osv. Det ligger i sakens natur att ett arbetsmarknadspolitiskt instrument som ett beredskapsarbete måste kunna avbrytas. Sedan är ju verkligheten sådan att man ibland får lov att göra undantag från de regler som gäller, och beredskapsarbetet blir för en del människor tyvärr, kan man säga, en anställning mycket längre än vad vi egentligen skulle önska. Det gäller i vissa fall för människor som har speciella personliga svårigheter, att beredskapsarbetet pågår under mycket lång tid. I vilken utsträckning det är möjligt att låta en större del av dessa personer kommai fråga för vanligt, permanent arbete kan jag inte ge någon uppgift på. Det är arbetsförmedlingens sak att under ett beredskapsarbete ständigt försöka bereda en mer varaktig anställning på den öppna arbetsmarknaden.
Herr talman! Det förhåller sig på det sättet, att bara i Norrbotten och Västerbotten inemot 400 skogsarbetare i vartdera länet omfattas av den här anställningsformen. Redan i fjol diskuterade vi här i riksdagen om man borde göra ett skogsvårdspaket och om man borde inrätta reguljära jobb i skogsvårdspatruller. Det är ur strikt facklig synpunkt mycket otillfredsställande att det skall gå till på det här sättet. Jag förstår av de svar jag hittills har fått av Anna-Greta Leijon att regeringen f.n. inte har några som helst planer på att omvandla dessa anställningar från beredskapsarbeten till reguljära jobb.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig vilka förslag jag kommer att förelägga riksdagen för att minska den verkliga arbetslösheten bland ungdomar. Han har vidare frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att minska riskerna förs.k. inlåsningseffekter och om regeringen avser att förelägga riksdagen förslag som öppnar vägen för s.k. Örebromodeller. Bengt Wittbom har slutligen frågat vilka ändringar i arbetsmarknadslagstiftningen som regeringen tänker föreslå i riksdagen för att stärka ungdomarnas förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden samt vilka åtgärder regeringen avser vidta för att skapa en mer realistisk lönestruktur på arbetsmarknaden. Jag vill inledningsvis i stort redogöra för min uppfattning om ungdomsarbetslöshetens orsaker, vilken klart skiljer sig från Bengt Wittboms syn. Arbetslösheten bland ungdomar har ökat sedan början av 1960-talet, samtidigt som sysselsättningen i ungdomsgruppen har minskat. Orsakerna till den här situationen är flera: Under 1960 och 1970-talen har en strukturomvandling skett i näringslivet som bl.a. har inneburit att ökade krav ställs på arbetskraften när det gäller både yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet. Detta har för ungdomarna inneburit att deras möjligheter att hävda sig i konkurrensen blivit ännu mindre. Samtidigt har den ökande användningen av ny teknik bidragit till att många arbeten som tidigare fungerade som nybörjarjobb utan krav på speciella kunskaper har försvunnit. Ungdomskullarna är dessutom ovanligt stora. Under de närmaste tre fyra åren, då de stora barnkullarna från mitten av 1960-talet lämnar gymnasieskolan och träder in på arbetsmarknaden, kommer konkurrensen ytterligare att hårdna. Dessutom påverkas självfallet ungdomsarbetslösheten också av det allmänt besvärliga läge som har rått på arbetsmarknaden under-några år. För att lösa problemen på arbetsmarknaden krävs en ekonomi i balans. Genom att förbättra förutsättningarna för den svenska industrin så att den kan växa snabbare och bli mer konkurrenskraftig har vi lagt grunden för en stabil och ökad sysselsättning. Nu börjar vi se resultatet av den förda politiken. I regeringens nyligen presenterade kompletteringsproposition förutses bl.a. att exporten kommer att öka med 7,5 76 under år 1984 samt att industrins investeringar samtidigt ökar med 15 96. Från Industriförbundet är tongångarna ännu mer optimistiska när det gäller ökningen i investeringarna. Även om utsikterna nu är ganska ljusa, kvarstår betydande obalanser på arbetsmarknaden. Behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder är därför fortfarande stort. Regeringen har i kompletteringspropositionen bl.a. lämnat förslag som innebär att ytterligare 15 000 personer — totalt 135 000 — kan genomgå arbetsmarknadsutbildning under nästa år. Samtidigt föreslås att utbildningsinsatser i datateknik påbörjas som ett särskilt pilotprojekt för 5 000 anställda. För att underlätta för personer som flyttar av arbetsmarknadsskäl föreslås att flyttningsbidraget höjs. Dessutom föreslås att särskilda medel avsätts för medflyttandebidrag till arbetsgivaren. Regeringen föreslår vidare att ett särskilt bidrag skall kunna utgå till arbetslösa som startar egen verksamhet. 10 milj.kr. bör enligt regeringens förslag avsättas för att genomföra AMS program för förbättrad arbetsmarknadsservice. Dessutom tidigareläggs byggprojekt för totalt 1,6 miljarder kronor. När det gäller särskilda ungdomsprojekt föreslår regeringen att 7 milj.kr. avsätts för att fortsättningsvis stödja ungdomars idéer och initiativ till egen verksamhet. Den mycket lovordade yrkesförberedande praktiken inom försvaret föreslås fortsätta och också utökas. Dessutom föreslås en ändring i lagen om ungdomslag som innebär att fler ungdomar får möjlighet att arbeta åtta timmar. Totalt föreslår nu regeringen att ytterligare 2,4 miljarder kronor satsas på att förbättra arbetsmarknadsläget. Bengt Wittbom har i sin interpellation tagit upp riskerna med den s.k. inlåsningseffekten. Med inlåsningseffekt avses en begränsning av ungdomars rörlighet på arbetsmarknaden i samband med heltäckande åtgärdssystem för vissa ungdomsgrupper, t.ex. för 18-19-åringarna. Bakgrunden till beslutet om lag om ungdomslag var den mycket besvärliga situation som rådde på arbetsmarknaden framför allt för 18-19-åringarna. Under sista kvartalet förra året låg arbetslösheten för denna grupp på över 192. Det är alltså i det här perspektivet som den eventuella risken för inlåsning i åtgärdssystemet skall ses. Dessutom har vid konstruktionen av lagen om ungdomslag stor vikt lagts vid att arbetsförmedlingen — förutom att placering i ungdomslag är den åtgärd som skall utnyttjas när alla andra möjligheter är uttömda — hela tiden under ungdomarnas arbete i ungdomslag skall arbeta med att hitta andra möjligheter till sysselsättning. Under den tid som lagen om ungdomslag varit i kraft har 37 500 ungdomar anvisats. I slutet av april uppgick antalet ungdomar i ungdomslag till 30 400. Det innebär att 7 100 ungdomar har slutat i ungdomslag under den här tiden. Enligt den statistik som hittills finns vet vi att minst 3 700 ungdomar har slutat därför att de har fått ett arbete och att ytterligare 700 har gått till arbetsmarknadsutbildning eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd. När det gäller Bengt Wittboms fråga om den s.k. Örebromodellen, dvs. sysselsättningsgaranti också för ungdomar över 19 års ålder, har regeringen beslutat att Örebro kommun som en försöksverksamhet under två år skall erbjuda alla ungdomar i åldern 20-24 år som inte kan sysselsättas på något annat sätt ungdomsarbete i form av varvning av beredskapsarbete och utbildning. ; Arbetsförmedlingen skall löpande pröva möjligheten att placera ungdomarna i arbete eller i andra åtgärder. För ungdomar som har varit en längre tid i ungdomsarbete skall arbetsförmedlingen upprätta speciella planer som syftar till en fast förankring på arbetsmarknaden. De två övriga frågorna som Bengt Wittbom tar upp gäller sådant som reglerar anställningen, rättigheterna och skyldigheterna på arbetsmarknaden samt lönefrågor. Jag återkommer till samma svar som jag gav i november förra året, då Bengt Wittbom senast berörde dessa frågor. Med den svenska modellen regleras en stor del av dessa frågor genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Det finns f. ö. inget belägg för att den höga ungdomsarbetslösheten skulle bero på den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Det är tyvärr ett alltigenom alltför negativt svar, som enligt min uppfattning inte på något sätt motsvarar de krav som vi i den svåra arbetslösketssituationen har rätt att ställa på ett besked från vår arbetsmarknadsminister. Svaret kan bara tolkas på ett sätt: Anna-Greta Leijon avser inte att göra något utöver de vanliga AMS-insaterna för att komma till rätta med arbetslösheten bland ungdomarna. Svaret verifierar också vad jag tidigare sagt här i kammaren, nämligen att arbetsmarknadsministern och socialdemokraterna i stort sett har slut på idéer och uppslag som i grunden skulle kunna förbättra arbetsmarknadssituationen för ungdomarna. De förutsättningar som traditionell socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik ger räcker tydligtvis inte längre. Utanför dessa gränser kan man inte gå. Dessutom sätter facket gränser för vad en socialdemokratisk regering får göra. Av det skälet, herr talman, är det ganska naturligt att konstatera att vi måste få en ny majoritet innan det blir möjligt att driva en politik mot ungdomsarbetslösheten som angriper huvudorsakerna till den, inte symtomen. Socialdemokraterna är naturligtvis mycket bekymrade över att arbetslösheten i dag slår rekord samtidigt som ekonomin, och då särskilt industrikonjunkturen, är på väg uppåt. En jämförelse med högkonjunkturåret 1980 kan tjäna som ett talande exempel på varför regeringen har all anledning att vara oroad. Det året hade ett gott konjunkturläge rått sedan några år. 1981 trodde man att utvecklingen skulle vända till det sämre igen, med en kraftig ökning av arbetslösheten som följd. Då var i genomsnitt 84 000 personer öppet arbetslösa under det första kvartalet. 101 000 personer befann sig i olika typer av AMS-åtgärder. Tillsammans var således 185 000 människor arbetslösa i eller utanför AMS regi varje månad. Då, herr talman, dånade de socialdemokratiska stridstrumpeterna högt mot den borgerliga majoriteten för att arbetslösheten var alltför hög. ”Borgarna drev medvetet arbetslöshetsskapande politik”, hette det då. Och då utställde arbetsmarknadsminitern och hennes socialdemokratiska kolleger i opposition de stora växlarna till svenska folket om lägre arbetslöshet med socialdemokratisk politik. Växlarna blev fler och fler under socialdemokraternas oppositionstid. Men ännu, herr talman, efter två år med socialdemokraterna i regeringsställning har ingen av dessa växlar blivit inlöst. Det beror helt enkelt på att regeringens politik inte visat sig vara kreditvärdig utifrån denna utgångspunkt. Sysselsättningsväxlarna protesteras i rad, nu senast av facket, som enligt uppgifter i Dagens Nyheter kräver 100 000 nya jobb på 24 månader. Socialdemokratin är helt enkelt, litet oförsiktigt uttryckt, konkursfärdig i sysselsättningsfrågan — i alla fall sett utifrån de löften som ställdes ut i valrörelsen. Bevisen härför är, herr talman, alldeles påtagliga. Under första kvartalet i år, efter nästan två år med socialdemokratisk regering, ligger den öppna arbetslösheten på genomsnittligt 145 000 personer per månad. 160 000 personer, inkl. 10 000 rekryterade på rekryteringsstöd, är arbetslösa i AMS-åtgärder. Nästan 150 000 är därutöver partiellt arbetslösa, vilket är en fördubbling i jämförelse med högkonjunkturåret 1980. Nästan 7 26 av dem som vill ha riktiga jobb är arbetslösa i socialdemokratins och högkonjunkturens Sverige. Under första kvartalet i år sjönk visserligen den öppna arbetslösheten med 5 000 personer — vilket regeringen också gjorde ett stort nummer av — men de av den anledningen kraftigt uppskruvade förväntningarna inför publiceringen av aprilsiffrorna visar med all önskvärd tydlighet att regeringens tal är munväder, som inte har någon förankring i verkligheten: arbetslösheten ökade i april, herr talman. Förändringen av den öppna arbetslösheten skall också ses mot bakgrund av att ytterligare 30 000 personer under samma period registrerades som arbetslösa, men sysselsatta i AMS-åtgärder. Den totala sysselsättningen sägs vidare ha ökat med 10 000 platser, samtidigt som alla vet, inkl. Anna-Greta Leijon och jag, att det endast beror på att tiotusentals nya AMS-arbeten skapats. I realiteten har sysselsättningen på den reguljära arbetsmarknaden minskat. Herr talman! Arbetslösheten har ökat, och den fortsätter att öka, trots regeringens påståenden om motsatsen. Regeringen borde nu ha lärt sig att det går lika dåligt att försöka prata bort arbetslösheten som att försöka prata bort inflationen. Min första fråga till arbetsmarknadsministern är därför: När kan vi förvänta oss en ökning av antalet sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden? Det krävs ett klart besked från arbetsmarknadsministern, eftersom vanligt folk för länge sedan slutat att tro på AMS månatliga hurtiga uttalanden om att det blir bättre inom den allra närmaste tiden. De löften om snara förbättringar på arbetsmarknaden som står att läsa i varje månadsrapport från AMS och som regeringsledamöterna instämmer i så ofta de får chansen framstår snart i ett löjets skimmer. Det går inte att skapa förtroende genom svikna löften. Det vet alla som har erfarenhet av t.ex. barnuppfostran — och det har ju arbetsmarknadsministern. Lille Kalle som blir lovad en karamell av sin far om han läser läxorna ordentligt varje dag börjar snart misströsta, om det inte blir några karameller efter utförd prestation. De första gångerna karamellerna uteblir viftar Kalle säkert bort sitt tvivel och fortsätter att läsa läxorna ordentligt. Men ganska snart blir Kalle övertygad om att pappa luras, och då känner han sig sviken av den han tidigare litat så mycket på. Besvikelsen kan t.o.m. sluta med öppet trots, om pappa fortsätter att ställa karameller i utsikt och krav på läxläsning, trots att både pappa och Kalle vet att det inte blir några karameller. Herr talman! Risken för trots från väljarnas sida borde stämma socialdemokraterna till eftertanke varje gång de gör nya uttalanden om att det blivit bättre på arbetsmarknaden, trots att nästan alla vet att fallet är det motsatta. Min andra fråga till arbetsmarknadsministern är därför, om antalet arbetande på den reguljära arbetsmarknaden i dag är större eller mindre än när den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Arbetsmarknadsministerns svar på mina ursprungliga frågor lämnar, som jag sagt tidigare, en del övrigt att önska. Det är en blandning av ”jag vet inte”, ”jag kan inte” och ”jag får inte för facket”. Problemen med ökade krav på yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet för ungdomarna leder inte till någon slutsats. Uppgången i industrin framställs som löftesrik för ungdomarna, trots att inte ens industrin tror på att det skall bli särskilt många fler jobb, framför allt inte för ungdomarna. Den rekordartade AMS politiken redovisas i kronor och i antalet konstlade jobb, men resultat i form av riktiga jobb för våra ungdomar lyser i stort sett med sin frånvaro. Det förvånar inte, eftersom vi nu vet att AMS-politiken långsiktigt är nästan helt verkningslös vad gäller ungdomarnas möjligheter att få arbete. Den som påstår motsatsen måste vara blind och döv eller ha vistats utanför landets gränser sedan början på 1970-talet. Anna-Greta Leijon har ju varit närvarande här hemma hela tiden, så hon borde kunna dra de rätta slutsatserna. Men det gör hon tyvärr inte. Min fråga om riskerna för inlåsningseffekter sveps undan med några rader om att det tänkts särskilt på dessa när t.ex. ungdomslagen konstruerades. Några fler rader i svaret ägnas åt det faktum att 3 700 av 37 000 ungdomslagsplacerade ungdomar slutat eftersom de har fått jobb. Det är bra. Men det framställs som ett anmärkningsvärt resultat av ungdomslagen och av regeringens insatser att 10 96 av ungdomarna fått jobb. Hur kan arbetsmarknadsministern veta att färre ungdomar skulle ha fått riktiga jobb innan den välsignade ungdomslagen kom till? Naturligtvis har Anna-Greta Leijon ingen aning om hur det förhöll sig då, vilket i all blygsamhet borde föranlåta henne att vara mer ödmjuk inför möjligheten att det kunde ha varit fler som fick jobb snabbare utan ungdomslagen, särskilt som ungdomslagen styr in ungdomarna i den offentliga sektorn i full skala, en offentlig sektor som inte kommer att kunna erbjuda alla dessa ungdomar jobb i framtiden. Men om det nu är så som arbetsmarknadsministern vill låta påskina, att fler får jobb med ungdomslag än utan, vill jag ha svar på frågan hur mycket den genomsnittliga arbetslöshetstiden för 18 och 19-åringarna minskat sedan den 1 januari 1984, då ungdomslagen infördes. Den uppgiften, herr talman, är det enda säkra bevis vi kan få på att ungdomslagen har varit effektiv. Herr talman!

Det är nog bara Anna-Greta Leijon som inte är bekymrad över de långsiktiga effekterna av detta gigantiska terapiprogram som håller på att byggas upp. Och jag måste fråga om Anna-Greta Leijon inte hyser något tvivel på terapikedjans möjligheter att lyckas med att snabbare än i dag ge ungdomar na riktiga jobb på den reguljära arbetsmarknaden. När det gäller arbetsmarknadslagar och lönesättning får vi självfallet heller inga riktiga svar. Arbetsmarknadsministern glömmer bort att varje regering har möjligheter att på olika sätt påverka lagar och löneutveckling. Det är särskilt förvånande att en minister i den regering som öppet hotar med tvångslagstiftning på avtalsmarknaden efter årets avtalsrörelse och som om några veckor skall genomföra nya s.k. överläggningar med parterna på arbetsmarknaden om avtalsrörelsens resultat, nu hävdar att påverkan på lönebildningen är otänkbar. Ett logiskt antagande är att regeringen tar mindre allvarligt på ungdomsarbetslösheten än på arbetslösheten bland de vuxna. Anna-Greta Leijon måste klargöra skillnaden mellan regeringens vilja att ingripa och minska riskerna för arbetslöshetsskapande löneökningar för den vuxna befolkningen och oviljan att göra samma ansträngning för ungdomarna. Det är en logisk fråga som kräver ett logiskt svar. Herr talman! En analys av ungdomsarbetslöshetens utveckling visar hur omöjligt det i realiteten är att bekämpa symptomen på den växande arbetslösheten bland ungdomar, om man inte är beredd att också angripa de verkliga orsakerna. Arbetsmarknadsläget för ungdomar fortsätter att vara utomordentligt svårt. Det finns klara tendenser till fortsatt trendmässigt växande arbetslöshet bland ungdomarna.

Regeringens och riksdagens desperation över den växande ungdomsarbetslösheten har tagit sig uttryck i bl.a. beslut om tvångssysselsättning för ungdomar mellan 18 och 19 år i ungdomslag. I förlängningen håller nu liknande åtgärdspaket på att utvecklas. Örebromodellen med konstlad sysselsättning för ungdomar mellan 20 och 24 år kommer efter försöksperioden i Örebro med all sannolikhet att kopieras i stor skala över hela landet. Insikten om de allvarliga inlåsningseffekter som är förknippade med detta sätt att angripa ungdomsarbetslösheten sprider sig, herr talman, tyvärr alltför sakta bland de ansvariga. Det visar inte minst arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijons inställning. Ambitionen att minska arbetslösheten får motsatt syfte — det finns risk för att resultatet i stället blir fortsatt trendmässigt växande ungdomsarbetslöshet. Det stora hotet, herr talman, är inte terapikedjan i sig, utan det stora hotet mot ungdomarnas möjligheter att få jobb i framtiden är framför allt de starka intellektuella inlåsningseffekterna hos många politiker och beslutsfattare på området. Med inlåsningsproblemen är bara ett symtom på de svårigheter som föreligger när det gäller att bekämpa ungdomsarbetslösheten. I realiteten är lagstiftning, ingångslöner och yrkesutbildningssystem de verkliga hindren för en långsiktigt växande arbetsmarknad för ungdomarna. Den stela och krympande arbetsmarknaden är ytterligare en viktig förklaring. Arbetsmarknadslagarna skapar problem, eftersom de ensidigt är inriktade på att skydda dem som redan har jobb. De som står utanför arbetsmarknaden, vilket alla ungdomar gör i starten, missgynnas kraftigt. Ingångslönerna för ungdomar är en tung faktor som förklarar utvecklingen. Det finns i dag en bred enighet bland ekonomer, näringslivsfolk, forskare, inom den borgerliga oppositionen och även bland många fackligt aktiva människor om det starka sambandet mellan den långsiktiga löneutvecklingen för ungdomarna och arbetslösheten bland dessa. En relativ sänkning av lönerna för ungdomarna, i förhållande till den erfarna och utbildade arbetskraften, är ett villkor som måste uppfyllas, om vi vill bryta arbetslöshetstrenden bland ungdomarna under 1980-talet. Regering och riksdag spelar här en mycket viktig roll — som opinionsbildare och påtryckare men också som beslutsfattare, inte minst i funktionen som offentlig arbetsgivare. Riksdagens och regeringens inflytande över parternas långsiktiga handlande får inte underskattas. Parternas rädsla för redkordarbetslöshet måste förr eller senare leda till att man är beredd att anpassa sig till verkligheten. Vårt jobb som politiker, herr talman, är att påskynda den anpassningsprocessen. Även yrkesutbildningssystemet har stor betydelse för ungdomarnas möjligheter att erhålla jobb vid inträdet på arbetsmarknaden. Oavsett formerna visar sig lärlingsutbildningen vara mer framgångsrik än det slutna system med gymnasial yrkesutbildning som vi nu tillämpar i vårt land. Kontakten mellan arbetsliv, dem som sysslar med yrkesteknisk tillämpning ute på arbetsmarknaden och ungdomarna breddas och fördjupas under yrkesutbildningstiden i lärlingssystemet. Ett lärlingssystem anpassat efter svenska förhållanden och villkor är nödvändigt som en byggsten i en realistisk strategi för att man långsiktigt skall kunna skapa högre sysselsättning bland ungdomarna under 1980-talet. Herr talman! Regeringens och arbetsmarknadsministerns ovilja, och till någon del oförmåga, att ens diskutera andra metoder än traditionell socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik, sanktionerad av facket, när det gäller att bryta den fortsatta försämringen av arbetsmarknadsläget för ungdomarna ger oss klara besked. Det måste komma en ny regering med en ny politik, innan det går att göra något åt de verkliga orsakerna. En ny regering, herr talman, är en borgerlig regering. En ny politik är t.ex.: 1. En ny yrkesutbildning som svarar mot kraven på bättre yrkeskunskaper och större arbetslivserfarenhet bland ungdomarna. Förslaget finns på riksdagens bord under det samlande namnet lärlingsutbildning. 2. Generell rätt till sex månaders provanställning och rätt till korttidsanställningar utan restriktioner för ungdomar. Man borde även pröva möjligheten att undanta ungdomar under 25 år från t.ex. förtursreglerna i Åmanlagstiftningen. 3. Aktioner från regeringens sida för att åstadkomma en bred överenskommelse mellan regering och arbetsmarknadens parter om en treårig sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomsgrupperna kombinerad med ett lönestopp för ungdomar under 20 år. 4. En frizon för ungdomsarbete. Arbete för arbetslösa tonåringar, med lägre avgifter och ett minimum av krångel och regler. Det kunde gälla t.ex. All-Fix, barnflickor etc. i stor skala, på grundval av egna ekonomiska meriter, och i hela landet. 5. Ungdomsföretagarcentra utanför byråkratin och AMS. Stiftelser för kreativitet och företagande spridda över hela landet. Samarbete mellan lokalt näringsliv, banker, skolor, utbildningsanstalter etc. med ett minimum av statlig och offentlig inblandning. 6. Särskild yrkesutbildning för de långtidsarbetslösa ungdomar som inte har några egentliga yrkeskunskaper. Det kunde vara en typ av lärlingsutbildning med rejäla statsbidrag för de socialt utsatta ungdomarna. 7. Realistiska proportioner i fråga om AMS-politiken för ungdomar. Detta, herr talman, är ett begränsat axplock beträffande det nytänkande som gror och spirar utanför socialdemokratin. Det är tankar som växt, och som växer sig, starka i en fri och öppen debatt. Om landet bara får en ny och fördomsfri trädgårdsmästare i arbetsmarknadspolitikens trädgård, kommer skördarna så småningom säkert att bli bättre än de som ställs i utsikt i arbetsmarknadsministerns svar här i dag.

Herr talman! Jag vet inte vilken erfarenhet som Bengt Wittbom själv har av barnuppfostran. Men jag vill tala om att den lille Kalle som finns hemma hos mig får lov att läsa sina läxor utan karameller. Sedan tycker jag att det är förvånande med den väldiga kritik som Bengt Wittbom kommer med beträffande ungdomslagen — mot bakgrund av att Bengt Wittbom själv var med och ställde upp för den lagstiftningen, när vi i riksdagen kunde ena oss strax före jul om ungdomslagen. Jag uppfattade då att Bengt Wittbom, liksom vi andra här i riksdagen, tyckte att det kändes mycket skönt att vi tillsammans kunde hitta en form för att försöka lösa de stora ungdomsarbetslöshetsproblem som vi då visste fanns på den svenska arbetsmarknaden. Jag tycker det är sorgligt att Bengt Wittbom har glömt vad han själv sade vid den tidpunkten. Bengt Wittbom talar om alla insatser inom arbetsmarknadspolitikens ram, inkl. ungdomslagen, som meningslösa terapiarbeten. Jag måste säga att jag tycker det är ett ganska trist sätt att debattera. Vilka arbeten är det egentligen, Bengt Wittbom, som är viktiga och väsentliga i samhället? Den vanligaste måttstock som vi har för att bedöma om ett arbete är terapi eller är mer värdefullt är att se om det prissätts på den vanliga arbetsmarknaden. Det är ett marknadssystem som naturligtvis har stora fördelar och som väl förmodligen är ofrånkomligt, men samtidigt måste vi konstatera att det systemet ibland leder oss fel. Vad är det, Bengt Wittbom, som våra ungdomar i ungdomslagen gör? Det är väldigt mycket av olika arbetsuppgifter. En del mäter sjödjupet i sjöar som vi vet är förorenade. Jag skulle vilja påstå att det — både för de ungdomar som utför detta arbete och för samhället som helhet, på både kort och lång sikt — inte är ett bortkastat terapiarbete. Det är en mycket viktig samhällsuppgift som dessa ungdomar utför, en uppgift som vi hittills inte haft råd att utföra på annat sätt. Det är en arbetsuppgift som till sin art och karaktär — och också beträffande tillfredsställelsen för dem som utför det, skulle jag föreställa mig — är väl så stor som uppgiften att stå vid pralinbandet i någon chokladfabrik. Ungdomarna i ungdomslagen utför andra arbetsuppgifter som precis på samma sätt tillför oss alla väldiga tillgångar. De hjälper pensionärer med allehanda arbetsuppgifter. Andra ungdomar reparerar leksaker som hör till daghem, fritidshem och lekskolor. Andra tillverkar sådant som sedan skickas till u-länderna. När man så schablonmässigt ”skåpar ut” hela verksamheten i ungdomslagen och annan verksamhet som finns inom arbetsmarknadspolitiken som meningslöst terapiarbete, då ligger man långt ifrån den verklighet som människorna upplever i sin vardag. Ungdomslagen handlar inte bara om att vi skall ge tillfällig sysselsättning åt ungdomarna. Ur ungdomslagen kan också växa mycket annat. En del av det som Bengt Wittbom räknade upp i sina punkter, i slutet av sitt anförande, finns faktiskt redan som en möjlighet i ungdomslagen. Om Bengt Wittbom ägnade bara en bråkdel av den tid som han ägnar åt att skälla på ungdomslagen till att i stället påpeka, redovisa och informera ungdomarna om de möjligheter som finns att själva bilda t.ex. allfixbolag eller annan verksamhet, vad den nu kan handla om, med hjälp av ungdomslagens pengar, skulle hans insatser konkret betyda mycket ute på arbetsmarknaden. Det finns en möjlighet för de ungdomar som går i ungdomslag, och som själva har en egen idé som de vill pröva som ett affärsföretag, att göra det inom ramen för den lagstiftning som vi har. Dessutom, vilket Bengt Wittbom också vet, kommer vi att fr.o.m. den 1 juli — om riksdagen så godkänner — också ge äldre arbetslösa möjlighet att byta ut sitt arbetslöshetsstöd mot ett stöd för att starta egen verksamhet. Det finns en risk att vi låser in ungdomar i en offentlig sektor, att vi över huvud taget låser in arbetslösa i en offentlig sektor med socialdemokratins politik, säger Bengt Wittbom. Om det vill jag säga att den redovisning som jag gav alldeles nyss rörande effekterna av ungdomslagen visar att det inte är någon större risk för den här inlåsningseffekten. Teoretiskt är det naturligtvis inte bra om man hamnar i en situation där arbetskraft efterfrågas ute i t.ex. exportindustrin och industrin inte kan få den arbetskraften därför att den är upptagen i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder, t.ex. ungdomslag. Men verkligheten är inte sådan att det är något problem för oss i dag. De svårigheter som vi har att rekrytera teknikerpersonal och vissa yrkesskickliga arbetare inom industrin beror inte på att vi har en arbetsmarknadspolitik som omfattar många personer i landet. Syftet med åtgärderna är inte att låsa in folk i den offentliga sektorn, utan syftet är att vi skall utnyttja arbetslöshetstid till något annat än att betala ut kontantstöd. Vi skall både hos de enskilda individerna och hos samhället i stort kunna få ut nyttigheter. Det får vi genom de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Bakom Bengt Wittboms kritik ligger naturligtvis inte bara frågor som rör sysselsättningen utan också en mer ideologiskt präglad inställning till den offentliga sektorn. Från socialdemokratiskt håll menar vi att den offentliga sektorn också ger oss en möjlighet att fördela tillgångarna mera rättvist i samhället. Därför har vi inte samma motvilja som moderaterna mot den offentliga sektorn. Industrikonjunkturen är god, säger Bengt Wittbom, men det är ändå inte särskilt löftesrikt för de arbetslösa, särskilt inte för ungdomarna. Jag kan hålla med om att det går för långsamt när det gäller nyanställningarna inom industrin. Men trots allt är det en väldig skillnad nu mot förhållandena under de år då vi hade borgerligt styre i landet. Då tappades industrin på 30 000-40 000 jobb varje år. Det var en oerhört negativ utveckling, som hade varit katastrofal för landet om den hade fått fortsätta. Nu har vi tack och lov lyckats vända denna negativa utveckling. Men, Bengt Wittbom, visst skulle det vara bra om industrins arbetsgivare bättre såg om sitt hus. Visst hade det varit bra om många flera av dem lyssnat vid den här tiden förra året när vi sade till dem: Utnyttja nu samhällets möjligheter till utbildning av de grupper som ni vet att ni om ett eller ett och ett halvt år kommer att ha brist på! Många arbetsgivare var alltför korttänkta i den planeringen, och det hämmar sig nu. Visst vore det bra om många arbetsgivare i stället för att utnyttja övertidslagens möjligheter till maximum eller därutöver nyanställde ungdomar. Jag ser, herr talman, att min taletid strax är ute. Jag hade ytterligare en del saker att säga om Bengt Wittboms anförande, och jag ber att få återkomma till det i ytterligare en replik.

Herr talman! Jag vill säga till Anna-Greta Leijon att våra — om jag så får kalla det — svårigheter under de senaste månaderna att tala med varandra om de här sakerna faktiskt har gjort att jag verkligen vinnlägger mig om att försöka få till stånd en konstruktiv diskussion med arbetsmarknadsministern om dessa problem. När det gäller ungdomslagen, som jag i dag inte hade tänkt ägna någon särskild lång debattid, vill jag bara säga att visst var vi med om beslutet. Vi står fortfarande bakom vad vi anser vara riksdagens grundläggande syn på ungdomslagen. Den var aldrig att ungdomar skulle ösas in i ungdomslagen så fort de stack in näsan på arbetsförmedlingen. Så går det tyvärr till i dag. Det kan säkert rättas till, och det vore bra om vi kunde göra det med gemensamma ansträngningar. Mitt sätt att debattera är trist, säger arbetsmarknadsministern. Det säger alltid arbetsmarknadsministern — så fort vi har en debatt är det trist. Jag kan väl då inte göra annat än att be om att från talarstolen få en instruktion av en vars debattstil inte är trist. För att replikera tycker jag att arbetsmarknadsmi nisterns debattstil också är litet trist. Arbetsmarknadsministern svarade aldrig på några frågor — jag har i dag ställt tre väsentliga frågor. Arbetsmarknadsministern reagerar nästan aldrig på de förslag som framförs från riksdagens talarstol. Jag har lagt fram sju punkter som kan vara värda att diskutera, speciellt mot bakgrund av att ungdomsarbetslösheten de facto fortfarande är alarmerande hög och fortsätter att öka. När det gäller lille Kalle har jag också erfarenheter av att fostra barn. Eftersom Kalle inte får några karameller när han tar sin del av ansvaret, vore det bra om regeringen slutade att dela ut karameller i sysselsättningsfrågan till opinionen. Arbetsmarknadsministern har ju samma erfarenhet som jag, nämligen att man inte skall utlova belöningar för prestationer för att sedan, när prestationerna är utförda, inte dela ut belöningarna. Vår grundläggande syn på dessa frågor är ju faktiskt att vi så långt som det någonsin är möjligt vill undvika att skapa ett beroende hos de enskilda ungdomarna av statsmakterna. Vi vill inte ha ett växande antal ungdomar som för sin försörjning och sin framtid är beroende av de beslut vi fattar här i riksdagen eller av de beslut som den enskilde arbetsförmedlaren eller den som betalar ut arbetslöshetsunderstöd fattar. Vi vill skapa förutsättningar för ungdomarna att få jobb på egna meriter och egna kvalifikationer, att kunna leva på sin egen inkomst och inte behöva leva på bidrag. Det är kanske där vii grunden skiljer oss. Arbetsmarknadsministern tycks inte ha någon förståelse för att det utifrån den enskilda människans utgångspunkt faktiskt är en skillnad mellan att kvittera ut pengar från ett riktigt jobb och att gå till AMS och hämta bidrag. Det är en väsentlig skillnad. Vår gemensamma strävan borde vara att färre skall bli bidragstagare än att fler skall bli det. Det är säkert många bra saker som görs i ungdomslagens regi — jag tvivlar inte en sekund på det. Det visar de erfarenheter jag fått ta del av när jag rest runt ilandet. Men tänk så mycket bättre om vi kunde ändra förutsättningarna för den här verksamheten, så att mycket av detta kunde ske fritt, oberoende av bidragstalongerna från AMS. Jag har här lagt fram åtminstone tre förslag som borde vara värda att diskutera och som skulle underlätta detta, så att vi slapp göra tiotusentals ungdomar till bidragstagare. Marknadssystemet går fel ibland, säger Anna-Greta Leijon. Det håller jag inte med om! Jag vill påstå att den politiska inblandningen i marknadsekonomin slår fel ibland. När socialdemokratin regerar slår den alldeles fel och blir alldeles för omfattande. Om vi förstärker marknadsekonomin och ser till att vi kan åstadkomma t.ex. relativt sett lägre ungdomslöner, kommer det att bli fler jobb för ungdomar. Går man ut och frågar ungdomarna i dag, arbetsmarknadsminis ' tern, är de flesta av dem mycket mer intresserade av att jobba till något lägre än avtalsenlig lön i ett riktigt jobb än att kvittera ut 120 kr. om dagen i ett ungdomslag. Många ungdomar reagerar på det här genom att säga: Vi vill inte bli omhändertagna, vi vill inte bli bidragsberoende, vi vill inte ha beredskapsarbetslön — vi jobbar i stället i vårt fria projekt och tjänar ihop 1 500-2 000 kr. i månaden, och det gör vi därför att vi då känner att vi lever på egna meriter. Då är det vårt eget jobb som har skapat vår lön, och då är det inte AMS-tjänstemän och politiker som säger: Vi skall ta hand om er, vi skall hjälpa er, utan då lever man på egna kvalifikationer. Herr talman! Jag ställde ett antal frågor till Anna-Greta Leijon. Jag har inte fått något svar på de frågorna. Jag har inte heller fått höra några reflexioner kring mina sju punkter. När arbetsmarknadsministern har kompletterat sin tidigare framställning vore jag utomordentligt tacksam för att åtminstone bemötas av ett försök att diskutera de seriösa saker som jag har tagit upp i den här debatten.